Herr talman! Tillsammans med några kamrater har jag i anslutning till arbetsmarknadsutskottets betänkande motionerat om den statliga företagshälsovården. Jag har i och för sig samma önskemål som Lars-Ingvar Sörenson har om att staten skall vara en mönsterarbetsgivare. Ser man på utskottets skrivning om företagshälsovård och ställer den mot den verklighet som de statsanställda lever i när det gäller hälsovården är det tyvärr på det sättet att staten många gånger är en mycket sämre arbetsgivare än såväl privata som kommunala arbetsgivare. Motionen har, trots det oerhört angelägna önskemålet att de statsanställda får sina krav på en väl fungerande hälsovård tillgodosedda, formulerats försiktigt. Vi har bara begärt att riksdagen hos regeringen skall anhålla om en skyndsam redovisning av hur utbyggnaden av den statliga företagshälsovården planeras och avses bli genomförd. Det enda positiva man kan säga om utskottets skrivning i anledning av motionen är att utskottet instämmer i motionärernas uppfattning att det är angeläget med en snabb utbyggnad av de statliga hälsocentralerna. Längre kommer inte utskottet. Därefter säger man nämligen att vi har budgetmässiga begränsningar och brist på läkare. Jag accepterar inte de här resonemangen. Om man anser, vilket man rimligen bör göra, att det är angeläget att lösa frågorna om företagshälsovård på ett rimligt sätt även för de statliga anställda — i vart fall skall de inte ha sämre förhållanden än andra anställda — kan man inte acceptera budgetmässiga begränsningar. Detta är det första skälet. Det andra skälet är bristen på läkare. Man kan inte nöja sig med att bara konstatera att det är brist på läkare! Bristen får inte göra att just de statsanställda skall drabbas. Därför är det angeläget, eller hade varit det, att utskottet hade tillstyrkt motionen och uttalat sig för en skyndsam utredning. Det regionala hälsorådet för Småland, Blekinge och Gotland har satt upp målet att samtliga statligt anställda inom området skall kunna kopplas in i den statliga företagshälsovården inom en 5-10-årsperiod. Denna blygsamma målsättning kommer såvitt jag kan förstå inte att kunna uppfyllas i nuvarande läge. Herr talman! Jag inser självfallet det orimliga i att yrka bifall till motionen mot ett enhälligt utskott. Därför kommer jag inte att göra det. Men jag vill ändå med skärpa betona att det måste vidtas åtgärder framöver för att äntligen lösa det här problemet. De statsanställda skall inte vara i strykklass därför att det råder brist på läkare; det är inte just de statsanställda som skall drabbas av det förhållandet.

Herr talman! I förevarande betänkande behandlas ett flertal motioner. Motion 1354 av Hans Wachtmeister tar upp möjligheterna att dela ut föremål av svenskt glas som alternativ till utmärkelsen för nit och redlighet i rikets tjänst. Som utskottet framhållit i sitt betänkande har liknande spörsmål behandlats här i kammaren tidigare. Utskottet är emellertid av den uppfattningen att riksdagen inte bör göra några uttalanden i sådana här frågor. Det bör ankomma på staten och de anställdas organisationer att träffa överenskommelser om sådana här saker. För en smålänning skulle det i och för sig ha varit tilltalande att ställa sig bakom motionärernas krav, med tanke på sysselsättningen vid de småländska glasbruken, men jag anser ändå att det riktiga måste vara att de anställdas organisationer och staten träffar överenskommelse. Hans Wachtmeister nämnde att medlemmar i organisationerna hade framfört dessa synpunkter till honom.

Mot denna bakgrund anser utskottet att motionen inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Lars-Ingvar Sörenson och Olle Göransson tar i sin motion 1669 upp frågan om målsättningen för statens personalpolitik. Utskottet har i sitt yttrande över motionen redovisat att ett medbestämmandeavtal på personalpolitikens område har tecknats under mars månad. Det är naturligtvis värdefullt och tillfredsställande att man har kunnat nå en överenskommelse. Parterna har med andra ord lagt fast den framtida inriktningen av personalpolitiken. Man får utgå ifrån att de synpunkter som motionärerna framfört i motionen och kravet i första att-satsen i och med detta har blivit tillgodosedda. De övriga krav som motionärerna framfört kommenterade Lars-Ingvar Sörenson för en liten stund sedan. Utskottet anser att dessa frågor bör behandlas i samband med de avvägningar av övergripande natur som görs av finansutskottet i samband med behandlingen av budgetpolitiken och i övrigt av de fackutskott som behandlar konkreta förslag. Jag tror att enda utvägen är att här i riksdagen agera på detta sätt, om man inte är tillfredsställd med de förslag som regeringen har presenterat. Eftersom Lars-Ingvar Sörenson gjorde en markering där han drog vissa politiska slutsatser av utskottets ställningstagande vill jag understryka att ett enigt utskott står bakom detta ställningstagande. Slutligen, herr talman, vill jag kort beröra den motion som Åke Gustavsson talade för. Jag delar naturligtvis hans uppfattning om det viktiga och angelägna i att det blir en fortsatt utbyggnad av företagshälsovården. Han kände sig inte tillfredsställd med utskottets skrivning, men man kan ändå notera som positivt att vi ställer oss bakom motionärernas uppfattning att det är angeläget med en snabb utbyggnad av de statliga hälsocentralerna. Det finns naturligtvis anledning att i det sammanhanget understryka vikten av att företagshälsovården i sin helhet byggs ut i vårt land i den omfattning och med den snabbhet som de ekonomiska resurserna och tillgången till läkare medger. Utskottet har i sin skrivning inte enbart åberopat den budgetmässiga situationen utan också framhållit att man inte kan bortse från den situation som råder på läkarsidan. Det är angeläget att samhället på olika sätt medverkar till att skapa ökade förutsättningar för en snabbare utbyggnad av företagshälsovården, inte minst på det statliga området. Herr talman! Med dessa synpunkter vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag ville bara med mitt inlägg fästa Arne Franssons och hans partikamraters — och naturligtvis hela utskottets — uppmärksamhet på att vi som sitter här i riksdagen är ett slags huvudmän för hela den statliga verksamheten. Den statliga sysselsättningspolitiken måste följas upp av oss och vi måste betrakta oss som ansvariga för den. I den meningen hade det självfallet varit värdefullt om utskottet enhälligt hade uttalat att staten bör vara mönsterarbetsgivare. Det har betydelse i två riktningar. För det första har det betydelse för förhandlingssituationen. Det är självklart att ett avtal får en viss prägel om riksdagen gör ett uttalande i vilket man tar på sig ansvaret att vara mönsterarbetsgivare och en annan prägel om man inte gör detta uttalande. För det andra har det betydelse gentemot regeringen i dess budgetpolitik. Regeringen måste ta hänsyn till om riksdagen som huvudman för den statliga verksamheten har uttalat att staten bör vara mönsterarbetsgivare. Mot denna bakgrund kan man inte bortse från att det är betydelsefullt vad vi säger i dessa sammanhang. Det var egentligen bara det, Arne Fransson, som jag hade önskat mig av utskottet i detta sammanhang. Men där sviktar alltså utskottet. Och det hjälper inte, Arne Fransson, att utskottet är enhälligt i sitt sviktande. Sedan säger Arne Fransson att vi fått ett MBL-avtal. Det är riktigt, men därav kan man inte utan vidare dra slutsatsen att det avtalet har tillgodosett personalorganisationernas krav. Även detta kan ses mot bakgrunden av frågan huruvida staten uppträtt som mönsterarbetsgivare och försökt tillgodose personalorganisationernas krav. Jag kan inte finna att detta avtal har tillgodosett alla de krav som personalorganisationerna hade anledning att ställa i den föreliggande förhandlingssituationen.
Herr talman! Man kan väl ändå hälsa med tillfredsställelse — på den punkten tror jag att Lars-Ingvar Sörenson och jag är överens — att man på den statliga sidan i ett tidigt skede kunde träffa ett MBL-avtal, som anger personalpolitikens inriktning på det statliga området. I och med att man kunnat träffa detta avtal utgår jag ifrån att man varit något så när överens och att personalorganisationerna är till freds med det innehåll som detta MBL-avtal har fått. Om personalorganisationerna inte varit tillfredsställda med avtalets innehåll ligger det väl i sakens natur att man i detta skede inte varit beredd att teckna ett avtal. Det finns anledning att följa utvecklingen på personalpolitikens område, men man kan ändå inte komma ifrån att staten här har gått före genom att i detta tidiga skede teckna ett avtal med personalorganisationerna.
Herr talman! Jag är rädd att Arne Fransson även nu drar litet väl förhastade slutsatser av tillkomsten av detta avtal. Det är väl riktigt som Arne Fransson säger att vi bör vara nöjda med att man kunnat teckna ett avtal. Så långt kan jag sträcka mig. Men det finns ju också en motpart, och även motparten känner ett ansvar. Det är fullt tänkbart att löntagarna känt ett ansvar för att så snabbt som möjligt få till stånd ett MBL-avtal som kunde bli vägledande. Det ansvaret kan ha gjort att personalorganisationerna tecknat ett avtal som innehåller kompromisser, och att man inte gått så långt som man skulle ha gjort om man inte känt detta ansvar. Den ansvarskänsla som Arne Fransson talar om finns alltså i så fall både hos personalorganisationerna och samhället.

Herr talman! Lärarna vid de svenska utlandsskolorna skall undervisa i enlighet med den svenska grundskolans läroplan. För att göra det är det angeläget att de tjänstgör hemma i svensk skola också och inte genom att vara utomlands för länge mister kontakten med det svenska utbildningsväsendet. Det är skälet till att vi tidigare haft och fortsättningsvis kommer att ha en regel som innebär att man kan förordnas endast för sex år. Om särskilda skäl föreligger kan man få dispens. Men jag tror det vore mycket olyckligt om man upphävde denna regel. - Däremot finns det ett inslag som herr Adolfsson talade om som är bekymmersamt. Det är att f. n. saknar läraren rätt till tjänstledighet från svensk tjänst för att få ta uppdrag utomlands. Där har utskottet uttalat att regeringen bör pröva att införa ett likadant regelsystem för utlandsskollärarna som för andra med statlig anställningsform som har tjänst utomlands. Jag hoppas att det skall bli en lösning på detta problem som innebär en större trygghet för lärarna. Av pedagogiska skäl är det självklart att man skall använda sig av regeln om relativt begränsad tid utomlands. Lever man långt borta från Sverige är det mycket lätt att mista kontakten med utvecklingen inom det svenska utbildningsväsendet, och det skulle vara till skada för verksamheten utomlands.

Herr talman! Det vi nu talar om har icke inneburit några svårigheter att få behöriga lärare till utlandsskolorna. Varje tjänst som utannonseras lockar en mycket lång rad sökande. Och om det hade varit så besvärligt på hemmaplan som herr Adolfsson säger, då hade det inte varit så många sökande. Det nuvarande systemet har inte visat några tecken på att det skulle vara svårt att få lärare till de här tjänsterna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Några sådana svårigheter har icke inrapporterats vare sig till utlandsskoleutredningen eller till utskottet från några lärare eller någon lärarorganisation.

Herr talman! Jag vill säga några ord om den motion som jag väckt rörande biblioteken på dövskolorna och som utbildningsutskottet behandlat i sitt betänkande nr 19. Vi vet att det kommer en utredning som skall arbeta med specialskolornas framtid, och utskottet hänvisar som brukligt är motionen till denna utredning. Men utskottet säger också att ”någon särskild översyn av litteraturförsörjningen vid specialskolorna anser utskottet inte vara befogad”. Utskottet utgår nämligen från att dessa frågor kommer att ingå i utredningen. Men, herr talman, det är för mig inte så självklart att dessa frågor ingår, när det ser ut som det gör i dag på dövskolorna. Jag menar att tillgången till litteratur på dessa skolor i dag är helt försummad. Detta är så mycket märkligare som det torde stå helt klart att bibliotek måste vara ett av de allra viktigaste hjälpmedlen just för de elever det här gäller. Jag blev helt enkelt både förvånad och upprörd när jag upptäckte hur illa det verkligen är ställt. Något av det mest väsentliga för oss människor är ju att vi har ett språk. Dövskolornas viktigaste uppgift är därför att ge barnen möjlighet att kommunicera, att få ett språk. Men det måste ske på de dövas villkor. Det går inteatt försöka göra dem till ”kopior” av de hörande. Ögats möjligheter måste utnyttjas. Att lära sig läsa när man inte har ett språk, något att känna igen, är självfallet oerhört komplicerat. Det är då viktigt att man lär sig att utnyttja böckernas värld. För att få delaktighet i samhället måste man kunna läsa, och då måste man också träna bokanvändning. Men i dag är det så att medelstilldelningen för detta ändamål räknas per capita på samma sätt som för andra skolor, vilket är klart otillfredsställande då behovet här är så mycket större. På Vänerskolan finns några få, mycket slitna böcker — slitaget blir ju så mycket större när utbudet är begränsat — och eftersom anslaget också skall täcka personalens facktidskrifter blir resultatet att några sådana tidskrifter helt enkelt inte kan köpas in. På Manillaskolan finns inte något bibliotek alls. Man har i årets budget tilldelats ett engångsanslag på 10 000 kr. för detta ändamål och har börjat att så smått bygga upp ett bibliotek. Men denna engångssumma är beklämmande otillräcklig — det torde kunna stå klart för var och en. Till detta kommer att eleverna bor på skolan i elevhem — detta gäller ju för samtliga specialskolor — och om dessa hem verkligen skall vara hemlika måste där också finnas bokhyllor med innehåll. Jag påstår alltså, herr talman, att detta problem inte är tillräckligt uppmärksammat, och känner därför ett behov av att på detta sätt markera det. Varje dövskola borde givetvis ha en bibliotekarietjänst, en person som också har hand om alla audiovisuella hjälpmedel. Egentligen är det inte bara bibliotek som behövs utan även mediatek, vilket är ett betydligt vidare begrepp. Men jag anser just tillgången på litteratur — för personer med detta speciella handikapp särskilt utformad litteratur — så nödvändig, att den måste få ett betydligt större utrymme i våra dövskolor än den har i dag. Vad jag har velat åstadkomma med det här inlägget är alltså en erinran till berörda departement, att det i direktiven för den kommande utredningen rörande specialskolorna särskilt påpekas att litteraturtillgången för dessa skolor skall behandlas. Med tanke på situationen i dag är jag rädd att detta annars inte sker. Jag anser att den för dessa elever vitala frågan inte har varit tillräckligt uppmärksammad hittills. Det är därför min förhoppning, herr talman, att dövskolorna i framtiden skall få en helt annan situation när det gäller elevernas möjlighet att tillgodogöra sig det kulturutbud som litteraturen utgör, men kanske framför allt den möjlighet till utveckling som utnyttjandet av litteraturen innebär.
Herr talman! Tyra Johansson har alldeles rätt i sin beskrivning av verkligheten. Det är eftersläpningar och försummelser när det gäller utrustningen på specialskolorna. Jag beklagar det, och utskottet noterar också behovet. Men för en vecka sedan fattade riksdagen beslut om att det skall bli en utredning om specialskolan. När nu utskottet skriver — och jag hoppas att riksdagen beslutar på det sättet — att vi förutsätter att i utredningen skall frågan om utrustningen ingå, så kan departementet i sitt direktivskrivande inte gå förbi riksdagens uttalande. Därför hoppas jag att vi efter utredningen skall komma fram till en rimlig lösning på de problem som Tyra Johansson på ett så riktigt sätt hänvisat till. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Riksdagen ägnade gårdagen åt att diskutera stålet, och den debatten gav ett högst påtagligt belägg för hur angeläget det är att vi i god tid gör klart för oss hur den svenska industrin skall kunna anpassas till marknaden för att inte bli akterseglad och omodern. Industriverket har kommit till bl.a. för att vara ett utredningsorgan. En serie branschutredningar har utförts, men om det sammanhållande och framåtsyftande greppet har direktiv saknats. I reservationen I till punkten 7 i näringsutskottets betänkande nr 42 har vi föreslagit att det nu skapas ett system med mer rullande framtidsplanering för utveckling av svensk industri, ett system som skall ligga till grund för statsmakternas beslut om industripolitiska insatser. För den utredningsverksamheten föreslår vi att industriverket skall få ett med 5 miljoner förhöjt anslag. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 1.

Herr talman! Det är ett omfattande aktstycke som näringsutskottet presenterar i sitt betänkande nr 42. I 41 punker tar man upp ett stort antal anslag som berör viktiga och väsentliga delar av svensk industri och dess framtida möjligheter i sin verksamhet. Jag kan dela Nils-Erik Wåågs uppfattning att i rådande konjunkturläge med en alltmer vikande utveckling för traditionellt starka industribranscher knyts förhoppningar till framtidsbranscher, genom vilka svensk industri skulle kunna utveckla en internationell slagkraft. Som jag och även utskottsmajoriteten ser på saken är det därför nödvändigt att samhället samverkar vid planeringen och även ger stöd när det gäller forskning och teknisk utveckling. Jag tror att denna uppfattning delas av samtliga partier här i kammaren. Men det är klart att vi i vissa fall kan ha olika uppfattningar och det gäller anslagets storlek. Det kan bero på om anslagen är tillräckliga för just det ändamål för vilket man begär ökade bidragsramar. Vid punkt 7 har fogats en reservation, som Nils-Erik Wååg talade för. Den gäller ett yrkande på 5 milj.kr. utöver regeringens förslag till statens industriverk. Det gäller vissa utredningsarbeten. Jag måste tillstå att de utredningar som Statens industriverk har gjort — själv har jag en rätt diger samling uppe på mitt rum, vilken jag tagit del av — har i de flesta fall inte resulterat i någonting. Man har gjort en utredning och en analys, men det har stannat vid detta under alla de gångna åren. I årets statsverksproposition får industriverket för sina utredningar väsentligt förbättrade resurser och anslagen ökas från föregående år med drygt 3 milj.kr., dvs. till 7,9 milj.kr. för budgetåret 1978/79. Därför är utskottet inte heller berett att föreslå en anslagshöjning därutöver. Samtidigt redovisas i statsverkspropositionen att styrelsen för teknisk utveckling och IVA kommer att få i uppdrag att göra studier om Sveriges tekniskt industriella kompetens, vilket står angivet i proposition 1977/78:100, bilaga 17, s. 226. Utan att jag går händelserna i förväg, herr talman, måste det sägas att propositionen 1977/78:111 lagts fram, och denna berör just STU:s verksamhetsområde. Här har väsentligt ökade anslag tagits upp för STU:s verksamhet. Häri ingår 9 delprogram. Riksdagen har under kommande år möjlighet att påverka inriktningen när det gäller just delprogrammen. Detta gäller framför allt teknikområdet. Man har ökat anslagsramarna i propositionen med 25,9 96 i jämförelse med föregående års budget.

I det avseendet yrkar vi avslag på propositionen. Herr Börjesson var uppe och talade för reservationen 2 vid punkten 22 och som gäller bidraget till Svenska Industrietableringsaktiebolaget. I både reservationen och motionen hemställer Fritz Börjesson att riksdagen ger regeringen till känna att vid en kommande planering om att främja näringslivet man bör överväga tillkomsten av ett tredje investmentbolag. Vi anmodas att uttala oss för sydöstra Sverige. Det är inte länge sedan vi hade en diskussion i riksdagen angående Svetabs etablering i Värmland, Bergslagen och mellersta Norrland. Det skedde i december, och då var vi överens, eftersom det här var fråga om en försöksverksamhet och utskottet inte skulle precisera var ett eventuellt nytt investmentbolag skulle ligga. Vi är alla överens om behovet av en ökad stimulans för att etablera nya industrier. Alla måste vara besjälade av detta, även om det i kammaren i dag inte verkar vara så stort intresse för dessa frågor, vilka berör en så livsviktig del av svensk arbetsmarknad, svensk industri och företagsamhet. Utanför detta hus är det desto större aktivitet — vi kan bara se på den aktion som handelskammaren satt i gång och som pågått i alla län. Bankerna ställer sig bakom och företagarföreningarna ställer upp. Man har här samlat mycket människor, både ungdomar och äldre, som är intresserade av att starta nya företag. Jag förmodar att även sydöstra Sverige har fått del av denna aktivitet. Jag har följt upp detta. Utskottet är i detta läge inte berett att skriva ut var ett tredje investmentbolag skall ligga och därför yrkar vi avslag på denna reservation. I punkten 12 hemställer utskottet att riksdagen som sin mening ger till känna vad utskottet anfört om gällande riktlinjer för de branschfrämjande åtgärderna avseende tekoindustrierna. Det innebär att bidragsreglerna bör uppfattas så, anser vi, att bidrag skall kunna ges inte bara för konsultundersökningar rörande olika kollektiva marknadsföringsåtgärder i syfte att stärka avsättningsmöjligheterna för svenska tekoprodukter, utan även för genomförande av marknadsföringsåtgärder. Bidrag skall alltså kunna ges för kollektiva marknadsföringsåtgärder såsom mässor, utställningar och försäljningskampanjer, och vi har i pressen tagit del av den kampanj som pågår här hemma i Sverige just för att köpa svenska tekoprodukter. I punkten 31 hemställer utskottet, med anledning av motionen 1977/ 78:803, att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om sammansättningen av styrelsen för statens provningsanstalt. Provningsanstaltens verksamhet berör stora delar av näringslivet och härigenom även intressen som de centrala fackliga organisationerna ser som sitt ansvar att bevaka. Vi säger i utskottsbetänkandet att det därför, som hävdas i motionen, kan vara befogat att också personer med anknytning till dessa organisationer ingår i styrelsen. Herr talman! Jag skall fatta mig föredömligt kort. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det uppdrag Sven Andersson i Örebro nämnde, som angetts att utföras av Ingenjörsvetenskapsakademien och styrelsen för teknisk utveckling, är att göra studier av Sveriges tekniskt industriella kompetens m.m. Det är säkert mycket bra, men det är enligt vår uppfattning inte tillräckligt för att kartlägga en framtida näringspolitik. Därför behöver man identifiera de branschområden som på grund av sina utvecklingsmöjligheter och sin storlek kan bli av betydelse för den framtida industritillväxten, och det ligger långt utanför det här uppdraget. Det material vi är ute efter bör utgöra ett underlag för samråd mellan företag och samhälle, och det bör förbättra förutsättningarna för t.ex. en positiv utveckling inom områdena elektroindustri, miljöteknik, arbetsmiljöteknik, datastyrda produktionsprocesser, medicinsk teknik, industrimineral och transportteknik. Det är vad vi angivit i vår motion. Av Sven Anderssons anförande drar jag slutsatsen att vi nog är överens om målen, men att vi alltså inte är överens om medlen. Enligt min uppfattning behövs mer medel, närmare bestämt 5 milj.kr., och det styrker mig att än en gång yrka bifall till vår reservation.
Herr talman! Nils Erik Wååg tog upp några delområden som vi behöver titta på. Jag redovisade i mitt tidigare anförande att STU och regeringen i sin anslagsframställning vad gäller propositionen 111 har anvisat 9 områden, och där ingår bl.a. kollektivtransporter. Bland delprogrammen för en mer långsiktig utveckling finns även ett delprogram för teknikområdet. För nästa år finns anslaget en totalsumma på 192 milj.kr. Jag är alldeles säker på att det man för fram i motion och reservation från socialdemokratiskt håll kommer att få fullständig täckning genom de anslagsramar och den inriktning STU-programmet kommer att ha. Självklart har utskottet möjligheter att i sin behandling av propositionen 111 föra in synpunkter som ligger i linje med det Nils Erik Wååg pläderat för.

Herr talman! Jag måste börja med att konstatera att utskottet inte tagit motionen 797 och dess syfte på allvar. Det framgår med all önskvärd tydlighet av betänkandet. Inte ens i debatten här i kammaren tar tydligen utskottets talesman motionen på allvar. Här går han upp i debatten utan att vara anmäld på talarlistan, när ungefär hälften av de olika frågor som behandlats i betänkandet tagits upp, för att svara oss som kommer efter i talarordningen. Det är tydligen inte bara i utskottsarbetet man från borgerlighetens sida visar sina odemokratiska idéer utan även när det gäller debatten här i kammaren. Man skulle kunna beteckna det här betänkandet som ett verk av noviser i ett ämne som är av yttersta vikt för säkerheten. Det gäller säkerheten inom arbetsmiljön. Det gäller säkerheten mot brandrisken. Det gäller säkerheten för allmänheten att inte utsättas för elektrisk ström på grund av nedslitna eller felaktiga elanläggningar. Statens elektriska inspektion är ett organ som har till uppgift att utöva kontroll och tillsyn över alla i landet förekommande starkströmsanläggningar. Det kanske finns skäl att något förklara för både utskottet och övriga ledamöter vad en starkströmsanläggning egentligen är. Med starkströmsanläggningar avses enligt starkströmskungörelsen ”elektrisk anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom”. Detta säger kanske inte de ärade utskottsledamöterna så mycket, men jag kan fortsätta. En lågspänning, alltså under 50 volt, är normalt inte farlig för liv men kan väl genom värmeutveckling på grund av ett eventuellt överslag orsaka brand. Spänningar som är normala i hemmen ligger på 220 eller 380 volt — det är litet beroende på förbrukningsartiklarna. Men detta är spänningar som är väl så farliga för människans liv. Inom industrin används ofta avsevärt högre spänningar, t.ex. som inmatningar till transformatorstationer för nertransformering till spänningar som motsvarar maskinernas eller andra förbrukningsartiklars märkspänningar. Här förekommer allt från 220 volt till flera tusen volt. Under 1977 uppgick elenergikonsumtionen i det här landet till ungefär 80 TWh. Ungefär hälften av denna förbrukning är att hänföra till den egentliga industrins behov i dess nuvarande utformning. Vi kan lugnt utgå ifrån att denna förbrukning inte i någon avsevärd grad kommer att minska. Med detta hoppas jag ha kunnat klargöra för utskottet vad det egentligen rör sig om och även något ha kunnat klargöra vikten av statens elektriska inspektions-, övervakningsoch tillsynsarbete. Utöver detta har inspektionen också till uppgift att tolka de omfattande föreskrifter som reglerar detta område, liksom att fungera som rådgivande organ i elsäkerhetsfrågor. Utöver de uppräknade uppgifterna åligger ytterligare uppgifter inspektionen. Statskontoret har gjort en utredning om elinspektionens vara eller inte vara och kommit fram till att den trots allt har en stor uppgift att fylla. Något som däremot inte föreslås av statskontoret är den resursförstärkning som fordras för att inspektionen skall kunna uppfylla de ålägganden som statskontoret kräver då man talar om inspektionens stora uppgift. Statskontorets utredning kritiseras av många remissinstanser och då framför allt av de främsta experterna på området. Man kan 1. o. m. säga att de mer eller mindre underkänner utredningen och dess syfte. Elinspektionen har under många år, och i flera sammanhang, störts i sitt arbete just av en massa utredningar om dess uppbyggnad och arbetsuppgifter. Detta framgår klart också i remissvaren från de olika inspektionsdistrikten. Svenska elektriska kontrollanstalten, SEMKO, säger i sitt remissvar beträffande arbetsuppgifterna att SEMKO kommer i kontakt med ”provningspliktig utrustning som vi icke har haft tillfälle att godkänna och icke prövningspliktig liknande utrustning behäftad med säkerhetsmässiga bristfälligheter. Det ingår icke i våra uppgifter som riksprovplats att vidta åtgärder i sådana fall. Ett flertal sådana ärenden bör därför hänskjutas till Elektriska Inspektionen för åtgärd.” För bara detta ändamål anser SEMKO att det åtgår mer än en heltidstjänst. Elinspektionens östra distrikt anför i sitt remissvar, att det är viktigt att notera att tillsyn med besök på anläggningar är inspektionens viktigaste verksamhet. Särskilt bör produktionsoch distributionsanläggningar samt sjukhus regelbundet besökas av inspektionen, framhåller man, då dessa typer av anläggningar normalt inte blir föremål för besiktning av andra organ. Vidare säger man att utbildning av andra inte kan komma i fråga med nuvarande resurser. Detta gäller, herr Sven Andersson i Örebro, också kontakten med andra intressenter. En utökning av deras antal — något som föreslås i utredningen och som inspektionen också ställer sig positiv till, då det förutsätts öka säkerheten — kan inte heller komma i fråga med de nuvarande resurserna. En sådan verksamhet kan inte påbörjas förrän den handläggande personalen förstärkts. Beträffande planeringen anför inspektionen, att handläggarna på distriktet mest är sysselsatta med arbetsuppgifter som styrs av efterfrågan utifrån. För att göra planerade inspektioner på eget initiativ finns av resursskäl i dagsläget endast en mycket begränsad möjlighet, anser man. Statskontoret säger i sin utredning att tillsynen bör utgöra ca 50 96 av tiden för inspektionernas arbete. Det är viktigt att understryka att just inspektionen och tillsynen på anläggningar som är i drift verkligen utökas. Det räcker inte med att omorganisera den nuvarande verksamheten på så sätt att resurserna som finns f. n. till 50 96 blir tillsynstid. Det finns verkligen skäl — i enlighet med vad som anförs av inspektionerna — att utöka resurserna totalt för inspektionerna så att deras verksamhet blir vad den borde vara, dvs. en resursförstärkning som innebär att det blir inspektionerna som styr verksamheten och inte utifrån inkommande uppgifter. Som det nu fungerar är det framför allt de undermåliga anläggningarna som inte blir synade; de som äger dem anser naturligtvis att de av kostnadsskäl inte kan anlita inspektionen för besiktning. Det rör sig inte då enbart om säkerhetsfrågor, utan i främsta rummet kommer driftsäkerheten att stärkas med en utökad tillsyn och med anledning därav vidtagna åtgärder. I stort kan sägas att de synpunkter som redovisats från östra distriktet av elinspektionen också stöds av de övriga distrikten. Det är med tanke på vad jag här har refererat sannerligen ett ynkligt svar som utskottet ger. För arbetsmiljöerna fordras det att elinspekteringen kommer till stånd. Den elektriska skyddslagstiftningens krav kan inte heller med nuvarande resurser på något vis uppfyllas. Oavsett vad man har för uppfattning om den nya arbetsmiljölagen, som skall komma i tillämpning den 1 juli i år, kommer även genom denna större krav att ställas på den verksamhet som åvilar elinspektionen. Men inte ens till detta är regeringen beredd att ge några resurser — och det till en verksamhet som ingår i den nya lagstiftning som förre partiledaren och arbetsmarknadsministern Per Ahlmark så varmt talade för i höstas, när arbetsmiljölagen behandlades. Den här lagstiftningen börjar gälla om några månader, men när det är fråga om att följa upp de fagra löftena och vackra fraserna avslår samma regering resursförstärkningen för budgetåret 1978/79, alltså samma år. Skenheligheten lyser igenom hos den borgerliga regeringen. Men vad menar socialdemokraterna med sitt tal om att den nya arbetsmiljölagen kommer att vara så revolutionerande, när de inte heller tillstyrker de resursförstärkningar som här har krävts? Ämnar ni socialdemokrater också sänka den nya arbetsmiljölagen och förhindra bättre arbetsmiljöer, eller tänker ni er att lekmän på området skall klara av jobbet? Herr talman! Den ovillighet till sakbedömning som utskottet gör sig skyldigt till hade kunnat förhindras, åtminstone till en del, om vänsterpartiet kommunisterna hade getts möjlighet att driva sina motioner till realbehandling i utskotten. Här är återigen ett exempel på vad den odemokratiska majoriteten i det här huset åstadkommer med sitt tvivelaktiga beteende. Jag yrkar bifall till motionen 797.

Herr talman! Huruvida det är demokratiskt eller odemokratiskt att Tommy Franzén kommer efter mig på talarlistan kan ju diskuteras. Men talarlistan är en sak som jag har mycket små möjligheter att påverka, eftersom det är kammarkansliet som avgör hur den skall ställas upp. När jag anmäler mig till ett visst ärende vet jag inte vilka andra som också har anmält sig; f. ö. gjordes anmälan i det här fallet för flera veckor sedan. I alla fall har vi noviser i näringsutskottet fått undervisning av Tommy Franzén i hur sakernas ordning bör vara. Och vi har faktiskt tidigare läst Tommy Franzéns motion, som han läste upp vissa delar av i sitt anförande här. Statens elektriska inspektion har —det håller jag med Tommy Franzén om - en mycket viktig uppgift. Att den inte har fått personalförstärkningar på flera år är också riktigt. Men i vad gäller den här budgeten och den verksamhet som ligger närmast framför förhåller det sig till stor del så här: Statskontorets översyn har pågått. Något ställningstagande till arbetsmiljöutredningens förslag är inte gjort. De olika inspektionernas motiveringar för äskande av tjänster har inte varit särskilt klargörande. Resultatet har blivit oförändrat antal tjänster. Utskottet har från SIND också inhämtat att verket i princip inte använder ej slutligt behandlade utredningsförslag — t.ex. arbetsmiljöutredningen och statskontorets organisationsöversyn — som underlag för petita.

Herr talman! Jag konstaterar att Sven Andersson i Örebro, trots att han säger att han har läst motionen och påstår att jag läser upp den här i kammaren, tydligen inte har gjort det. För det första har jag inte citerat någonting ur motionen, för det andra har jag inte vare sig i motionen eller i mitt anförande här sagt att statens elektriska inspektion styrs av profitintressen. Vad jag har sagt är att det finns profitintressen som styr om det skall bli besiktning av anläggningarna eller ej. Anledningen är att statens elinspektion inte har resurser att gå ut på fältet och ta reda på vilka anläggningar som är undermåliga. Med de resurser som finns är statens elinspektion tvungen att klara av vad som kommer utifrån. De som på grund av profitintressena inte ser till att de har justa anläggningar ringer inte heller till elinspektionen och ber om besiktning. Detta gällde alltså de långtgående uttalanden som utskottet hänvisat till i sitt betänkande. Men vad menar egentligen utskottet? Jo, det rör sig just om uttalanden om resursförstärkningar. Man säger att det är bra med förstärkningar beträffande fältarbetet m.m. I det sammanhanget vill jag helt kort återge vad västra distriktet skriver med anledning av den remissbehandling, som beträffande den tidigare utredningen av statskontoret avslutades redan i september 1977 — alltså i god tid, innan det blev aktuellt att ta slutlig ställning till vad som skall anslås och inte anslås när det gäller resurserna. Västra distriktet skriver att det anser att det skall vara mera tillsyn och utbildning och att detta ökar arbetsuppgifterna och naturligtvis också inspektionens hela arbetsvolym. Man skriver: ”Slutsatsen blir att en kraftig resursförstärkning krävs om inspektionen skall kunna ägna den tid åt tillsyn som är nödvändig.” SACO/SR är inne på samma linje. Det gäller alltså de som organiserar, dvs. inspektörerna, den handläggande personalen. Även SACO/SR talar om en kraftig höjning av resurserna och menar att man beträffande både arbetsmiljöutredningen och tillsynsarbetet självfallet måste kräva personalförstärkningar. Arbetarskyddsstyrelsen å sin sida skriver: ”Enligt styrelsens uppfattning torde en förstärkning av inspektionen jämfört med nuläget vara en förutsättning för att den skall hinna med att tillse även arbetsmiljöfrågorna på det elektriska området i önskvärd omfattning. För det framtida samarbetet mellan arbetarskyddsstyrelsen, yrkesinspektionen och den elektriska inspektionen är det i hög grad angeläget att denna kan göra de insatser i förebyggande syfte som den elektriska skyddslagstiftningen förutsätter.” Jag skulle kunna anföra andra skäl som kommit fram under remissarbetet, bl.a. från SEMKO. Nu är dock tiden slut på grund av den något underliga talarordningen, men ja återkommer.
Herr talman! I utskottets betänkande citeras på s. 15 delar av motionen.

I sitt första inlägg redovisade Tommy Franzén Sveriges elenergikonsumtion för kammarens ledamöter, nämligen 80 TWh. Tommy Franzén har ju läst upp vissa delar av motionen. Nåväl, herr talman, jag står fast vid utskottets skrivning och yrkar än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! En viss potentat lär tolka Bibeln som det passar honom, och det är vad Sven Andersson i Örebro gör när han rycker ut en mening här och en mening där ur motionen. Den utgångspunkt som statens elektriska inspektion haft när den tagit upp frågan om resursförstärkningar har varit att få åtminstone något utöver vad den nu har. Men jag har talat med flera av inspektörerna i distrikten och fått klart besked om att deras krav under många år varit att få en väsentligt större ökning, även om detta inte framgått av de slutliga formuleringarna. Innebörden av vad den som jag talade med sist sade var ungefär att det kan vara riktigare att ta till ordentligt, så att vi åtminstone kan få någonting. Jag vill säga till Sven Andersson och till utskottets företrädare i övrigt att elinspektionens handläggande personal känner en uppgivenhet inför möjligheterna till resursförstärkningar och att det kanske är därför som de också framfört så små faktiska petitakrav till industriverket. Den del av dessa som industriverket efter prutning har fört vidare till regeringen har denna sedan inte tillmötesgått vad gäller en enda tjänst. De ursprungliga kraven skärs alltså ned, så att det till slut inte återstår någonting. Det är möjligt att det kommer att gå något annorlunda till när nu överinspektörerna själva skall göra upp budgetförslagen och också i dessa verkligen kommer att redovisa till vilka ändamål resursförstärkningarna behövs. Den besiktning som det här är fråga om behövs för att hålla elanläggningarna i gott skick. Jag vet inte i vilken utsträckning Sven Andersson har studerat stora fördelningsanläggningar, distributionsanläggningar osv., men jag som arbetat på området i över 20 år vet hur det är ställt på de punkterna.

Herr talman! Med anledning av den oro och otrygghet de anställda inom den manuella glasindustrin känner har vi under den allmänna motionstiden väckt motionen 1289. Vi krävde där en snabb utvärdering av stödet till branschen samt att åtgärder vidtas för att säkra branschens framtid i ett längre tidsperspektiv. Vi gjorde detta eftersom industriministern i sin budgetproposition inte med ett ord berör framtiden. Stödbeloppen är dessutom oförändrade. Någon uppräkning har inte skett med hänsyn till inflationen. Detta måste innebära att man accepterar den nedläggning av företag som sker — då uppstår ju inte något stödbehov. Det är ett bekvämt sätt att angripa problemen. Jag måste säga att jag är djupt besviken på utskottets hantering av frågan. Man hänvisar till att industriverket fått i uppdrag att i anslagsframställningen för budgetåret 1979/80 om möjligt redovisa förslag om när de olika branschprogrammen lämpligen kan avslutas. Man undviker att säga något om den akuta situation vi befinner oss i, med två nya konkurser, nämligen vid glasbruken Pukeberg i Nybro kommun och Björkshult i Högsby kommun. Är branschen för liten för att man skall intressera sig för den, eller tycker man inte att det finns någon anledning till oro? Jag tänker ta mig friheten att här, eftersom utskottet inte gjort det, redovisa några synpunkter som kan tjäna som ord på vägen till industriverket. Branschen är liten och den krymper för varje år med 200-300 anställda. F. n. är antalet anställda 1 900 i hela landet. Glasbruken är ofta den enda eller dominerande industrin på orten. Det är bråttom med aktiva handlingar om man har som målsättning att vi skall ha den manuella glasindustrin kvar. Vad finns det då för skäl till att ha den kvar? Utöver sysselsättningsskälen som jag nyss berört finns ytterligare några aspekter på frågan. Vi har kvalitet och yrkesskicklighet och vi har en ur kulturhistorisk synpunkt unik brukstradition. Har vi råd att göra oss av med detta kulturarv? Nej, enligt min mening absolut inte. Är man sedan förhoppningsvis bestämt att vi skall bevara denna industri uppkommer frågan: Hur stor skall branschen vara? Som det nu är sker nedläggningar helt på kapitalägarnas villkor. Jag tycker att man tillsammans med de anställda skall bestämma sig för hur stor branschen skall vara och hur man skall kunna undvika ytterligare nedskärningar. Det är uppenbart att företagsägarna behöver hjälp med detta. Att veta hur framtiden kommer att gestalta sig är en nödvändighet för de anställda, för berörda kommuner och för planeringen av yrkesutbildningen. Yrkeskunnandet avvecklas f. n. i stället för att utvecklas. Det är också helt avgörande för den gemensamma anläggning för råvaruhanteringen, som man håller på att projektera, att veta hur stor mängd råvara man skall planera för. Branschen domineras av två ägargrupper, Uppsala-Ekeby och Wallenberggruppen. Hur kommer dessa att agera i fortsättningen? Tänker man göra nödvändiga arbetsmiljöinvesteringar o. d. vid de små bruken, eller koncentrerar man insatserna till några få orter? Det var många centerpartister i mitt hemlän som i valrörelsen talade sig varma för de små bruken och i högtidliga ordalag talade om den ljusnande framtid som skulle komma bara det blev ett regeringsskifte. Det blev ett regeringsskifte, men någon ljusnande framtid har vi inte sett tillstymmelsen till. Branschen har i stället gjort sig av med ca 600 anställda sedan valet, många av dem från små bruk. Det hade varit bra om Fritz Börjesson även på denna punkt hade uttryckt en egen åsikt i betänkandet, eftersom han instämmer i motionen, där vi talar om att vi är oroliga för framtiden. Sammanfattningsvis vill jag att regeringen genom industriverket snabbt tar tag i problemen och bestämmer sig för att vi skall ha manuell glasindustri kvar. I så fall bör man tillsammans med de anställda bestämma hur stor branschen skall vara och gemensamt planera lämpliga åtgärder för att skapa trygghet för framtiden. Det är här väsentligt att den manuella glasbranschens karaktär av kvalificerat konsthantverk bibehålls. Det finns nämligen en tendens att man övergår till sådana arbetsprocesser som gör att yrkeskunnandet försvinner. Samtidigt med denna framtidsplanering för branschen måste man planera för insatser på de orter som hittills drabbats av nedläggningar. Jag litar inte på några s.k. självläkande krafter, utan här krävs samhälleligt initiativ. Ett tredje investmentbolag kan t.ex. vara en god början. Ett enigt utskott anser att vi kan avvakta industriverkets utvärdering, och jag lär inte ha någon större framgång med något annat yrkande. Men det är såvitt jag vet inte förbjudet att börja denna utvärdering omedelbart.

Herr talman! Glasindustrin har vi diskuterat under många år. Det har förts fram olika program — korta program, ettåriga program och fr.o.m. innevarande budgetår har vi också ett treårigt program. Det är bra att vi har fått ett förlängt program — det håller jag med motionärerna om. De tidigare korta programmen var inte tillräckliga för att man skulle få en enhetlig bild och en översyn av de problem som fortfarande finns i mycket hög grad. I motionen begär man nu en snabb utvärdering av stödet till den manuella glasindustrin. Både utskottet som inhämtat upplysningar från industriverket och jag själv har varit i kontakt med ordföranden för den här gruppen inom industriverket, Bert Ekström, för att diskutera dessa frågor och få veta huruvida det är möjligt att göra en snabb utvärdering efter endast ett år. Men vi fick helt klart för oss att det är helt omöjligt. Gruppen arbetar fortlöpande. Under de tre första åren skall den undersöka vilka möjligheter staten har att gå in. I utskottsbetänkandet och propositionen redovisas också vilka stödåtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som kommer att vidtas för den manuella glasindustrin — som sannerligen har det svårt, det är vi alla överens om. Emellertid sitter facket med i den här gruppen i industriverket och har självklart möjligheter att påverka gruppens bedömning. När det gäller att vidta åtgärder för att säkra branschens framtid har industriverket fått i uppdrag att efter branschprogrammets genomförande komma med förslag om förlängning. Så står det också i propositionen. Detta är i och för sig tillfredsställande. Men branschen har uppenbara problem, och då bör man självfallet först undersöka vilka möjligheter som finns att producera varor och sälja dem. Såvitt jag förstår går det inte att producera flera varor än man kan sälja. Detta är emellertid ett problem som ett flertal branscher får dras med. Sedan några ord också om de självläkande krafterna. Det har framgått av både propositionen och utskottsbetänkandet att avsevärda stödåtgärder sätts in för ett antal industrier. Detta görs framför allt för att på bästa sätt skydda fortsatt sysselsättning för dem som jobbar där. Problemen kvarstår emellertid till stor del — det vill jag gärna hålla med om — men vi får väl sätta in alla arbetsmarknadspolitiska medel som står till vårt förfogande för att avhjälpa dem. Det stora problemet för glasbranschen är att den har svårt att få avsättning för sina varor.
Herr talman! Ja, avsevärda stödinsatser har behövt sättas in, men man kan ändå fråga sig om stödet har varit tillräckligt, eller om det möjligen kan vara konstruerat på ett felaktigt sätt. Eller är det kanske något fel på det sätt varpå man har organiserat sin verksamhet? Stödet har inte fått den effekt som man hade tänkt sig. Jag vill hänvisa till att Erik Hovhammar i en debatt här i maj förra året sade att man med rätt organisation bör kunna sysselsätta de anställda som vi har i dag, knappa 2 500. Men så många har vi inte kvar i dag, och branschen fortsätter att krympa med mellan 200 och 300 personer om året. Därför tycker jag det finns anledning till oro. Vi måste vidta snabba åtgärder i den här frågan!
Herr talman! Jag tror det är synnerligen svårt att, som det föreslås i motionen, knappt ett år efter föregående riksdagsbeslut om stödet till den manuella glasindustrin omedelbart göra en snabb utvärdering. Branschgruppen arbetar nu i industriverket och har fortlöpande översyn och följer utvecklingen i branschen. Man kan därför räkna med att fackets representanter där slår larm, om det skulle visa sig att utvecklingen blir en annan än man räknat med. Jag förutsätter att det sker i så fall. Det är ju därför vi har branschprogrammen och branschråden i industriverket.
Herr talman! Fackets representanter slår säkert larm, men de är inte i majoritet och kan alltså inte ensamma avgöra frågan. Vi krävde i en motion förra året att löntagarna skulle vara i majoritet i arbetsgrupperna, men det förslaget avslog den borgerliga majoriteten i riksdagen. Vi anser att det hos de anställda finns ett väldigt kunnande som man bör ta till vara, och även Sven Andersson i Örebro litar tydligen på att de skall slå larm om det skulle behövas. Eftersom de som sagt inte har majoriteten hänger emellertid avgörandet i den här frågan inte bara på dem. Man måste också ha en målsättning för stödets inriktning, och jag tycker man först bör bestämma sig för hur stor branschen skall vara och sedan planera i förhållande till det — man måste ju veta vad man har att rätta sig efter.

Herr talman! Med anledning av min motion 1977/78:598 om ökat stöd till hemslöjden vill jag framföra några synpunkter. Ordet hemslöjd uppfattas olika av olika människor, beroende på om vederbörande har kommit i kontakt med vad hemslöjden egentligen innefattar. Den svenska hemslöjden har urgamla anor. Månghundraåriga traditioner kan här spåras, både i tillverkningssätt, kvaliteter och mönster. Hemslöjdsföremålen avspeglar olika tidsepokers och provinsers stilideal. De utgör också en mätare på hantverkskunnande och yrkesskicklighet. Materialkännedom, kunskap om gammal teknik och om mönsterskapande samt förmågan att producera hemslöjdade varor finns i dag framför allt hos den äldre generationen. Det är fråga om en yrkesskicklighet som många gånger har gått i arv genom sedvänja och släkttraditioner. Dessa produkter utgör en värdefull påminnelse om ett kulturarv. I ett levande svenskt kulturliv har hemslöjden en betydelsefull roll, som vi bör slå vakt om. Det gäller för oss att föra detta arv vidare till kommande generationer. Många ställer sig kanske frågan: Behöver vi i dag dessa hemslöjdsalster? Marknaden är ju i dag översvämmad med prylar i de mest skiftande utformningar. Trots den slit-och-släng-mentalitet som har präglat vår tillvaro finns det många människor — framför allt unga människor — som hyser ett stort intresse för hemslöjd. De satsar mycket av sin fritid på att genomgå kurser och studiecirklar för att fördjupa sig i de labyrinter som hemslöjdsutövning innebär. Förutom att vara ett kulturbärande element har hemslöjden en viktig funktion för sysselsättning och socialt liv, framför allt i glesbygden, samt som arbetsterapi vid sjukvårdsinrättningar. För de människor som av handikapp, geografiska, sociala eller andra orsaker är utestängda från en traditionell arbetsmarknad kan hemslöjdande verksamhet vara ett livsviktigt arbetstillfälle. För en handikappad människa är detta att skapa med sina händer av mycket stor betydelse. En rullstolsbunden människa uttryckte en gång för mig sin syn på denna verksamhet. Hon sade att den här verksamheten är av samma betydelse för henne som lyriken för poeten och sonaten för musikälskaren. Just detta att med sina händer kunna framskapa en nyttig och kvalitativt högtstående produkt var för henne av livsviktig betydelse. Det är ur samhällets synvinkel viktigt att sätta in hemslöjden i ett större sammanhang eftersom den, förutom den kulturella betydelsen i allmänhet, tillfredsställer en mängd varierande individuella behov. Det finns också anledning att koppla ihop den med frågor som rör sysselsättning, glesbygd, åldringsvård, fritid, konstnärligt skapande m.m. Statsmakterna har också en uppskattande och positiv syn på hemslöjden, vilket kommit till uttryck i ekonomiskt stöd för verksamheten. Det är värdefullt att omkostnaderna för hemslöjdens produkter i så stor utsträckning som möjligt kan bäras av köparen-konsumenten. I dagens ansträngda statsfinansiella läge är det därför angeläget att understryka hur en sådan utveckling skall kunna initieras. Det finns anledning att tro att ökad information om produkternas kvalitet och tillverkningssätt också stimulerar kunderna att köpa dem. En sådan konsumentupplysning som i dag bedrivs aktivt på flera ställen kan ses som en riktig men inte tillräcklig åtgärd i marknadsföringen. Hemslöjdsföreningarnas affärsverksamhet har till syfte att sälja de varor som tillverkas av slöjdare samt att förse dessa med råvaror, mönster, service och rådgivning. I de alltmer komplicerade sammanhang i vilka föreningarna bedriver sin verksamhet ställs höga krav för att denna verksamhet skall kunna leva vidare. Det fordras kunskaper i marknadsföring, företagsledning, administration, ekonomisk styrning m.m. Mot bakgrund av vad jag här har anfört vill jag påvisa att ett ökat ekonomiskt stöd från statens sida för rådgivning och utbildning, främst avseende marknadsföring, bör ges till hemslöjdsföreningarnas affärsverksamhet. Regeringen har tillsatt en utredning i syfte att ange riktlinjer för det statliga stödet till hemslöjden. Herr talman! Jag har inget yrkande utan hoppas att denna utredning särskilt beaktar de synpunkter som jag anfört i min motion. Med mycket stort intresse avvaktar jag utredningens arbete, och jag hoppas att det skall bli positivt för hemslöjdens framtid.

Herr talman! Den 1 december 1977 bemyndigade regeringen industriministern att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda frågan om Statsföretag AB:s verksamhetsinriktning och mål m.m. Statssekreterare Gunnar Söder har senare utsetts till utredare. Vi från socialdemokratiskt håll anser denna utredning vara synnerligen betydelsefull och viktig och finner det därför ytterst anmärkningsvärt att en mn politiskt så viktig fråga görs till föremål för en enmansutredning. Vi har därför i en motion yrkat att denna utredning skall få parlamentarisk sammansättning. Vid ärendets behandling i utskottet har det från företrädare från departementet framhållits att det ytterst är tidsfaktorn som föranlett att utredningen fått denna sammansättning. Avsikten är nämligen att utredningens resultat skall ingå i underlaget för en proposition om den framtida näringspolitiken, som regeringen planerar att lägga fram våren 1979. Efter diskussion har utskottet enhälligt beslutat föreslå att utredningen, med hänvisning till tidsfaktorn, inte får någon ändrad sammansättning men att riksdagen uttalar önskemålet att en parlamentarisk referensgrupp knyts till utredningen. Denna referensgrupp bör hållas orienterad om utredningens arbete och bli i tillfälle att överlägga med utredaren och delta i utformningen av utredningens slutliga rekommendationer. Då detta utskottets beslut till en väsentlig del tillgodoser yrkandena i vår motion har vi kunnat medverka till det enhälliga beslutet. Jag har därför, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Turistoch rekreationspolitiken är i dag i många stycken en återspegling av klassamhällets orättvisor och värdering. Det sociala behovet får ge vika för privatkapitalets vinstoch spekulationsintressen. Detta har blivit speciellt märkbart inom de delar av vårt land som är särskilt attraktiva fritidsområden. Det gäller exempelvis Västkusten men också Dalarna, Härjedalen och Jämtland, där en enorm exploatering och privatisering pågår. Jag har tillsammans med några partikamrater tagit upp dessa problem i motion nr 1677 som tillsammans med andra motioner behandlas i civilutskottets betänkande nr 22. Vi har i motionen gett exempel på hur attraktiva markområden köpts upp och hårdexploaterats av privatkapitalet, som gör stora spekulationsvinster, medan naturen utsätts för stor förslitning. Avskräckande exempel på detta är Brattliprojektet i Strömsunds kommun med Kullenbergs planer på tusentals stugor, eller Borgafjäll i Dorotea där Polarvagnen skulle åstadkomma ett fritidsparadis för människor som har gott om pengar och/eller höga inkomster. Ett annat exempel är Armerad Betongs planer på en stugby i Klimpfjäll i Vilhelmina om ca 300 stugor. Med olika mellanrum har vi i pressen kunnat läsa om spekulationen i fjällen. Ett fritidshus på 56 m? och andel i servicebyggnad kostar nära 600 000 kr., dvs. över en halv miljon. Mera normala priser för små fritidsstugor som sålts har varit omkring hälften, dvs. ca 300 000 kr. Många stugor säljs som ett slags bostadseller andelsrätter med 24 andelar per stuga. En andel berättigar att bo i stugan en vecka under högsäsong och en vecka under lågsäsongen. Priset för rätten att vistas i en typ av stugor som säljs under en sportlovsvecka blir 28 500 kr. Kontantinsatsen därav 4 500 kr. 24 000 kan man få låna av byggnadsfirman, i detta exempel Kullenbergs, som privatlån mot 14,5 26 ränta och med tio-års amorteringstid. Representanter för byggnadsfirman har inte ansett priset, 594 000 kr. för ett 56 m? fritidshus, för högt och inte heller de ca 155 000 kr. som utgör betalning för vad man kallar för marknadsföring, reklam, försäljning, administration, risk och vinst. Man talar från byggnadsfirmans sida också om att man köpt mark i västra Härjedalen för 12 milj.kr. och att i marknadsföring och reklam investeras 6 milj.kr. Den spekulation som förekommer i fritidshus är enorm, och fritidshusen blir i de flesta fall investeringsobjekt för folk som har gott om pengar. Det innebär i många fall att spekulationspriserna driver lokalbefolkningen från dess bostäder. Det innebär också ett långsiktigt slöseri av stora mått med tillgängliga energioch markresurser. Det blir svårt att omvandla den enskilda privatbebyggelsen, som skall bygga på bilinnehav, till ett samhälleligt fungerande fritidsboende. Risken är att man nu håller på att exploatera stora områden och landskapsdelar till döds. Vi har i motionen framhållit att ett sätt att komma till rätta med detta vore att kraftigt öka möjligheterna att hyra en fritidsbostad, framför allt genom kommunala fritidsstugor. Kommunerna måste då erhålla medel för att köpa mark och till att klara kostnaderna för en sådan bebyggelse. Det krävs en bättre styrning och planering av turismen i fortsättningen. Man måste satsa på turism för den breda allmänheten och samarbete med bl.a. fackföreningsrörelsen och kooperationen. Vi motionärer hoppas givetvis att den kommitté som har uppdrag att utreda frågan om fritidsboendet — och som tillsatts efter det vi motionerat i denna fråga — skall komma fram till sådana resultat som innebär att våra förslag snabbt aktualiseras. Även om vi hyser ett visst tvivel om att de borgerliga partierna kommer att ställa sig bakom åtgärder för att effektivt bekämpa kommersialismen då det gäller anläggandet av fritidshus och andra fritidsanläggningar, hoppas vi att trycket blir så starkt från bl.a. berörda kommuner att hela den nuvarande utvecklingen förändras. Det är bara samhälleliga satsningar som kan säkra jämlika förhållanden när det gäller fritidsboende och rekreation. De missförhållanden som nu råder då det gäller fördelningen av möjligheterna till fritidsboende och andra typer av rekreation måste förändras genom att privatkapitalet kommer bort och samhället blir huvudägare till all fritidsmark och till semesteranläggningar. Vpk anser att turismen skall vara ett led i hälsooch friskvården för hela folket. Då får inte fritidsanläggningar vara förbehållna de ekonomiskt starka i samhället och turistsatsningar ske så att lokalbefolkningens utkomst och kvarboende försvåras. Om man anser att fritiden och turismen lika väl som arbetslivet och sjukvården skall ordnas demokratiskt och rättvist, måste man fortsätta på den väg som några kommuner försöker slå in på och stödja en sådan inriktning. En inriktning som går ut på att bygga upp ett rekreationsliv som är öppet för alla och där ingen hindras av vare sig ekonomiska, sociala eller fysiska skäl att få den nödvändiga rekreationen i samband med semester eller ledighet. Kommittén som skall utreda frågan om fritidsboendets framtida utveckling måste enligt vår mening ägna stor uppmärksamhet åt saken och komma med förslag också utöver vad som framgår av själva uppräkningen i utskottsbetänkandet. Det gäller utöver vad jag tidigare anfört även att söka stimulera till en utveckling som innebär att semesteranläggningar kommer att ägas av fackföreningar, kooperationen, lokala intresseföreningar och kommuner. Det gäller frågan om att gynna de svagaste grupperna i samhället genom subventioner och anslag i olika former. Rekreationspolitiken måste göras till en medveten, meningsfull social verksamhet där man slår vakt om naturresurserna och miljön i hela folkets intresse. Då våra krav i motionen 1677 nu synes bli föremål för utredning och förslag och då vi förutsätter att våra förslag kommer att bli positivt behandlade i det utredningsarbete som pågår avstår vi från att yrka bifall till vår motion. Skulle utredningsarbetet inte resultera i förslag som sammanfaller med kraven i vår motion återkommer vi givetvis till dessa frågor.

Herr talman! Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har tillsatt en utredning som på två år skall försöka ta fram ett handlingsprogram för den bohuslänska skärgården. Detta handlingsprogram skall inrikta sig på ”dels hur den bofasta befolkningens behov av sysselsättning och service kan tillgodoses, dels den roll skärgården bör spela för friluftsliv och rekreation”. Den här utredningen kommer alltså att koncentrera sig på vad som kan sammanfattas i orden sysselsättning och service. Den skall försöka ge konkreta förslag beträffande de verksamheter i skärgården som särskilt bör stödjas av samhället, vilka stödformer som bör bibehållas och vilka som eventuellt behöver kompletteras, åtgärder för att förbättra kommunikationerna och annan service, insatser för att utveckla turism och rekreation. Det här skall alltså bli ett konkret förslag till handlingsprogram som kan genomföras av samhället — staten, landstinget och kommunerna. När vi diskuterar Bohusläns problem är det framför allt sysselsättningen och servicen som står i centrum. Det är mot den bakgrunden man skall se den kompakta uppslutningen i Bohuslän bakom förslaget om bemanningen om Måseskärs fyr. Märta Fredriksson och Rune Jonsson har tagit upp den frågan i en motion till riksdagen som vi har behandlat. Länsstyrelsen har på förslag av skärgårdsutredningen gjort ett klart uttalande i vilket man slår vakt om sysselsättningen. Det gäller här visserligen bara fem arbetstillfällen. Men fem arbetstillfällen innebär att 15 äå 20 människor kan bo kvar på Käringön, att man kan behålla skolan osv. I motionen 1382 tar mina kamrater på Bohusbänken och jag upp ett annat av de problem som vi brottas med i Bohusläns kustområden, nämligen övergången från helårsbostäder till fritidshus. Genom det ras som våra basnäringar — fisket, fraktfarten, stenindustrin och konservindustrin i anslutning till fiske — råkat ut för har vi fått en kraftig avfolkning i Bohuslän. Vi har fått en mycket ogynnsam ålderssammansättning. Sotenäs och Tanums kommuner har i dag ungefär 32 26 pensionärer. Men på sommaren lever kustsamhällena upp. Befolkningen femdubblas och blir större än någonsin. Det är bara när höstmörkret sänker sig som det inte fungerar som förr i de gamla kustsamhällena. Ljusen tänds inte i fönstren i de gamla fiskelägena. Det är framför allt då vi märker konsekvenserna av avfolkningen. Låt mig ta bara ett par exempel. På Gullholmen är 8 hus av 10 mörka på vintern. Ungefär samma siffror gäller för det gamla stenhuggarsamhället Ulebergshamn. Den här utvecklingen är på gång även i andra samhällen, och det gäller att bromsa den. Det finns i dag ett klart intresse för återflyttning till kustsamhällena. Återflyttningen stoppas naturligtvis i första hand av bristen på sysselsättning, men den stoppas också av svårigheten att klara bostadsfrågan. I vissa av samhällena bygger man runt de gamla kärnorna. Där kan man klara problemen på det sättet. I andra samhällen är de möjligheterna begränsade eller praktiskt taget obefintliga. Det lilla ösamhället Åstol kan i det sammanhanget utgöra ett bra exempel. Där är fortfarande 8 hus av 10 helårsfastigheter — det är alltså bara 20 20 av fastigheterna som har omvandlats till fritidshus. Men man upplever det som oerhört svårt på Åstol att bromsa en utveckling mot ökad övergång till fritidshus. Man slåss där för att behålla ett levande och fungerande samhälle. Det krav som man där reser och som vi framför! iden här motionen är att de som vill bosätta sig vid kusten skall kunna konkurrera med kapitalstarka sommargäster. Det kräver förbättrade lånemöjligheter för den bofasta befolkningen. Detta är ett av de fyra kraven i vår motion. Bakom det kravet står Bohusläns skärgårdsråd. Dess bostadspolitiska program överensstämmer i stort med de punkter vi har i motionen. Bakom kravet stor också Bohuskommunernas samarbetskommitté m.fl. Nu har bostadsministern tillsatt en utredning som tar upp bl.a. det här problemet. Jag tänker därför inte yrka bifall till vår motion utan utgår från att den hänvisning som civilutskottet har gjort till denna utredning kommer att innebära att vi får resultat. Vår förhoppning är alltså att den här utredningen — som på två år skall komma fram till resultat och som framför allt skall prioritera just det här problemet, övergången från helårsbostäder till fritidshus och vice versa — skall ge snara resultat, de snara resultat som antyds i civilutskottets skrivning.

Herr talman! Förra året lämnade jag tillsammans med några partikamrater en motion, där vi tog upp problemet med omvandlingen av fritidsbostäder till permanentbostäder och tvärtom. Vi ville att regeringen skulle utreda dessa frågor och föreslå åtgärder för att komma till rätta med de problem som hänger ihop med omvandlingen av fritidsoch permanentbostäder. Ibland när man funderar över dessa frågor funderar man över sina föräldrar och den generation som byggde fritidsbostäder efter kriget. Ofta var avsikten för dessa människor att få ett andningshål för den lilla fritid som de hade till sitt förfogande. De flesta av de här människorna hade också någon anknytning till det område eller den ort som den lilla stugan byggdes på. På den tiden fanns det ingen tanke på att man skulle spekulera i fritidshus, eftersom det ofta fanns starkare band till huset än pengarna. Det handlade kanske om att det var det ställe man hade växt upp på eller kommit ifrån när man flyttade till industrisamhället. I dag har den här situationen förändrats. Många människor söker efter trygghet genom att köpa och flytta ut till bostäder som inte från början var avsedda för fritid. Jag kan förstå att människor söker sig bort ifrån något som de kanske i dag upplever som otrygghet och brist på social kontakt — grannar pratar inte med varandra osv. — men så funderar man samtidigt på vad dessa människor får i stället. Ofta upplever de naturligtvis svårigheter genom långa avstånd till arbetsplatser och till service och svårigheter för barnen att ta sig till. skolan. Ofta kommer också kvinnan i kläm när man bosätter sig på det här sättet, eftersom bristen på arbete på de här platserna ofta är påtaglig. Den andra fråga som vi ville belysa handlade om omvandlingen av helårsbostäder till fritidsbostäder. I detta fall gäller det människor med tjocka plånböcker som köper husen för fantasipriser i syfte att göra goda penningplaceringar. Där handlar det inte om sökande efter trygghet, sökande efter någonting som inte finns i de stora nya bostadsområden som byggts, utan det handlar om andra saker. De människor som köper dessa hus bygger höga staket, de ställer krav på samhället och samhällena dör ut vintertid, vilket i sinom tid leder till att servicen för de bofasta människorna ofta försvinner. Fortsätter den här utvecklingen kommer allt fler människor att stängas ute från rätten till ett andningshål under fritiden. Det är pengarna som kommer att bli avgörande för på vilket sätt människor kan tillbringa sin fritid, och därför krävs det naturligtvis åtgärder för att förändra den här situationen. I dag finns det många människor som inte har möjlighet att utnyttja sin fritid för rekreation — frisk luft, bad och vad det nu kan vara. I framtiden kommer, om åtgärder inte vidtas, pengarna att styra OSS. Människorna kommer att bygga upp höga staket och murar för att inte vara åtkomliga för sina grannar. Civilutskottet hänvisade vid sin behandling förra året av vår motion till pågående överläggningar om ny markanvändningsoch byggnadslagstiftning. Frågan om bostadsanvändandet har enligt motionärernas mening inte beretts något speciellt utrymme i det pågående arbetet i den här frågan. Det är mot denna bakgrund som Arne Andersson i Gamleby och jag även i år lagt fram en motion. Regeringen har nu tillsatt en utredning. Jag upplever det som tillfredsställande eftersom det rör mycket viktiga frågor. Det är bara att hoppas att denna utredning skall leda till ett snart resultat. Herr talman! Jag är medveten om att det inte enbart handlar om fritiden. Vi måste i första hand ha ett meningsfullt arbete och kunna uppleva en kontakt människorna emellan i våra bostadsområden.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

Herr talman! I de motioner som behandlats i detta betänkande har en del problem tagits upp, som alla gäller fritiden. Man begär att åtgärder skall vidtas i syfte att få en förändring till stånd. Situationen är en följd av en utveckling som pågått under en ganska lång tid. Men vi har i utskottet enats om utformningen av detta betänkande. Från regeringens sida har man observerat utvecklingen och beslutat att tillsätta en omfattande utredning om fritidsboendet. Jag nöjer mig med den redovisningen. Dessutom vill jag bl.a. med anledning av Tore Claesons inlägg säga att det också finns en kontinuerligt arbetande beredning —rekreationsberedningen — som är knuten till jordbruksdepartementet. Denna beredning har också haft i uppdrag från regeringen att lägga fram förslag till åtgärder för att möjliggöra en vidare utveckling av den rekreationspolitik som vi bl.a. med beslutet om de primära rekreationsområdena för ett par år sedan påbörjade. Beredningen har arbetat under vintern och kan nu lämna fram ett förslag till vissa åtgärder. Det har inte yrkats bifall till motionen. Men jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Paul Jansson har frågat industriministern om han anser att ett privatägt företags förvärv av aktier, syftande till total dominans i kraftföretag, står i överensstämmelse med huvudprinciperna i förvärvstillståndslagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt lagen om förvärv av eldistributionsanläggning krävs tillstånd för förvärv av eldistributionsanläggningar. För att lagen inte skall kunna kringgås omfattar tillståndsplikten också aktier i distributionsbolag. Tillståndsplikten är emellertid begränsad till det fallet att förvärvaren är eldistributör. Jag vill framhålla att några motsvarande bestämmelser inte finns såvitt avser förvärv av elkraftsproduktion. bättre möjligheter än tidigare att följa och påverka strukturomvandlingen. Genom tillståndstvånget kan koncessionsmyndigheten redan på förvärvsstadiet göra en prövning, motsvarande den som senare sker i koncessionsärendet. Tillstånd till förvärv av anläggning kan vägras om förvärvet inte är förenligt med eldistributionens ändamålsenliga anordnande och, när förvärvet gäller anläggning, den sökande från allmän synpunkt inte kan anses lämplig att utöva distributionsverksamhet. I förarbetena till lagen framhålls bl.a. att utgångspunkten för rationaliseringen av eldistributionen är att huvudansvaret för distributionens ordnande åvilar det allmänna. Målet är att konsumenterna skall tillförsäkras gynnsamma distributionsförhållanden. Konsumenterna bör ha ett inflytande över distributionsfrågorna, och detta bör kanaliseras genom kommunerna. Kommunerna eller kommunala företag skall dock inte alltid vara huvudmän för verksamheten. Olika former och kombinationer av huvudmannaskap skall kunna förekomma. Även enskilda och konsumentägda företag skall kunna var verksamma på området. Att ett enskilt företag förvärvar aktier i ett distributionsföretag kan således i och för sig inte anses strida mot principerna i förvärvstillståndslagen. Prövningen får ske från fall till fall med hänsyn till lagens allmänna syfte att främja en ändamålsenlig struktur på eldistributionsområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret på min fråga. Tyvärr måste jag konstatera att svaret inte innehåller särskilt mycket konkret. Jag är medveten om att vi skall diskutera principerna i det här ärendet, men för att belysa dessa har jag tvingats hänvisa till ett konkret fall. Det är ganska uppmärksammat, inte minst hemma i mitt eget län, Skaraborgs län. Det privatägda kraftföretaget Skandinaviska Elverk har där fått förvärvstillstånd för att inköpa betydande aktieposter i Gullspångs Kraftaktiebolag. Bakgrunden till min fråga är att det privatägda kraftföretaget är ute efter att skaffa sig ett helt avgörande inflytande över Gullspångs Kraftaktiebolag, vilket tidigare har dominerats av ett kommunalt ägarintresse. Här kommer således principerna i förvärvstillståndslagen in i bilden. Förutom de huvudprinciper som energiministern hänvisar till uttalas det i 1976 års förvärvstillståndslag att denna är till för att öka det kommunala inflytandet över eldistributionen. I detta fall går man i precis motsatt riktning. Man tar till förmån för ett privat inflytande bort ett redan existerande kommunalt inflytande över eldistributionen. Det är ju då inte att förvåna sig över att de berörda kommunerna har blivit oroliga och genom besvär vänt sig till regeringen för att få denna fråga klarlagd ur principiell synpunkt. Vidare skall förvärvstillståndslagen förebygga, som det heter, konkurrenssituationer och spekulativa förvärv, som är ägnade att driva upp prisnivån till nackdel för konsumenterna. Jag kan tala om för energiministern, för den händelse att han kanske inte känner till det, att mot slutet av 1977 noterades aktierna i Gullspångs Kraft AB till 430 kr. per aktie. Den 21 december 1977 Jag vill fråga energiministern om han inte mot bakgrund av denna utveckling anser, att detta är en form av sådana spekulativa förvärv, som förvärvstillståndslagen egentligen är ett redskap för att motverka. Herr talman! Både Paul Jansson och jag är överens om att det är principer som här skall diskuteras, och eftersom denna fråga f.n. efter beslutet i industriverket är under beredning i regeringskansliet, kan jag inte svara på spörsmålet om detta är ett spekulativt förvärv eller inte. Det är det som skall prövas av regeringen inom den närmaste tiden. Situationen är den att industriverket fattade sitt avgörande i slutet av februari. Därefter har besvär kommit in från Götene, Karlskoga, Mariestads, Töreboda och Örebro kommuner. Yttrande över besvären har inkommit från industriverket, AB Skandinaviska Elverk och Industri AB Euroc. Dessa yttranden har gått till klagandena för påminnelse. Tidsplanen är den att påminnelse den 14 april denna vecka skall ha inkommit till industridepartementet, och därefter fattar regeringen beslut.

Herr talman! Jag har noterat att energiministern i slutet av sitt svar sade: ”Att ett enskilt företag förvärvar aktier i ett distributionsföretag kan således i och för sig inte anses strida mot principerna i förvärvstillståndslagen. I den bedömningen ligger tydligen en öppning. Industriverket har för sin del självfallet sett till frågan om distributionens ändamålsenliga bedrivande och inte funnit några bekymmer i det avseendet. Men nu blir detta en principiell politisk fråga för regeringen att ta ställning till. Jag kanske får påminna energiministern om att centerpartisterna i kammaren och i näringsutskottet när dessa frågor behandlades i riksdagen 1976 var mycket angelägna om att kommunerna skulle få ett ökat inflytande i dessa avseenden. De gick t.o.m. så långt att de reserverade sig till förmån för en förköpsrätt för kommunerna på samma sätt som dessa i andra sammanhang inom sina gränser har förköpsrätt då det gäller mark och andra fastigheter. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi får fastslaget hur regeringen nu egentligen ställer sig till kommunernas intressen i dessa sammanhang. Det finns ett annat kommunalägt eldistributionsföretag, Mellansvenska Städers Kraft AB, vars delägare är Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro kommuner. De är intresserade av att ta över Gullspångs Kraft, men de kan inte göra det på de villkor och de priser som det 89 privatägda kapitalet har drivit fram, i det här fallet 1 000 kr. per aktie. De har en annan grund för sina ställningstaganden. De vill värna om konsumenternas intressen i högre grad.
Herr talman! Jag skall inte polemisera mot Paul Jansson, men det skulle väl väcka litet uppseende om regeringen började tolka lagar efter hur reservationer är skrivna i riksdagen. Jag noterar bara att det hade varit mycket enklare att avgöra detta ärende om riksdagen hade följt centerreservationen 1976. Jag har den framför mig. Men såvitt jag vet gjorde inte heller Paul Jansson eller hans parti detta.
Herr talman! Nej, jag är medveten om det. Men nu sitter ju Olof Johansson i regeringsställning och har utifrån den utgångspunkten möjlighet att aktualisera de krav som centerpartiet ställde i det sammanhanget. Därför frågar jag mig: Vad är det som nu har hänt för Olof Johansson, eftersom han, sedan han kommit i regeringsställning, inte har samma intresse då det gäller kommunernas inflytande i dessa frågor? Dessutom har man, som energiministern här påpekade, fått besked ute i kommunerna att man skall komma in med påminnelser i detta ärende. Den 7 april gick dessa besked ut till Örebro, Karlskoga, Götene och Mariestad. Den 14 april, alltså redan denna vecka, skall påminnelserna vara inne hos industridepartementet. Det är inte utan att man får en känsla av att det måste vara särskilt bråttom i detta ärende, eftersom kommunerna får så kort tid på sig. Vad är det som gör att brådskan har blivit så stor? Vi är inte vana vid att regeringen i andra sammanhang då det gäller energifrågor dokumenterar någon särskild brådska. Vadan denna brådska i det här ärendet, herr energiminister?
Herr talman! Vi kommer inte att behandla detta ärende fortare än att vi får ett bra beslutsunderlag. Det kan Paul Jansson vara övertygad om. Det har inte heller i mitt svar uteslutits att det skulle kunna bli aktuellt med en lagändring i detta fall. Men jag har som bekant att tolka en lag som har antagits av riksdagen så sent som 1976. Det är det som beredningsarbetet går ut på. Jag vill i övrigt inte gå in på några detaljer med anknytning till det aktuella ärendet.
Herr talman! Från principiell synpunkt har energiministern redan med den nuvarande lagens formuleringar möjlighet att med hänsyn till det allmännas intresse tillstyrka de besvär som har kommit in från vederbörande kommuner. Jag rekommenderar energiministern att göra det.

Herr talman! Alf Lövenborg har frågat arbetsmarknadsministern dels om regeringen förbereder några andra stödåtgärder än dem som föreslås i propositionen 1977/78:96 för att klara den akuta sysselsättningskrisen i malmfälten och skapa full sysselsättning, dels om regeringen har någon plan för att skapa nya statliga industrier i malmfälten i syfte att på längre sikt trygga regionens utveckling. Interpellationen har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Jag har i november förra året och i februari i år besvarat interpellationer av Alf Lövenborg som berört förhållandena i malmfälten och Norrbotten. Som jag tidigare har framhållit är jag medveten om att problemen är stora i Norrbotten och att den negativa konjunkturutvecklingen har slagit mycket hårt på arbetsmarknaden. Samtidigt har regeringen satsat mer resurser än någonsin för att lösa problemen. Regeringen har i propositionen 1977/78:96 föreslagit att LKAB skall få ett tillskott på 200 milj.kr. för investeringar som kan ge viss övertalig personal sysselsättning under år 1978. Statsföretag och LKAB genomför f.n. en utredning om företagets långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Utredningen, i vars uppdrag ingår att analysera företagets avsättningsmöjligheter, avses mynna ut i en beskrivning av LKAB:s affärsidé, strategi och struktur. Den skall innehålla en plan avseende marknad, produkter och produktion. Resultatet av utredningen beräknas vara klart omkring halvårsskiftet, och regeringen kommer då att pröva vilka åtgärder som kan behövas för LKAB:s utveckling.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Mina frågor gäller den allvarliga situationen i malmfälten: både frågan om hur man skall klara dagens brännande krisläge utan avskedanden och frågan om hur man på sikt skall trygga regionens utveckling. Industriministern betonar att han förra året besvarat interpellationer av mig som berört förhållandena i malmfälten och Norrbotten. Jag kan av detta påpekande möjligen dra den slutsatsen att statsrådet tycker att jag är en tjatig och besvärlig person. Det kan möjligen vara en riktig bedömning i dessa sammanhang, men det bottnar ju i att problemen kvarstår och att krisen ser ut att förvärras. Jag framhåller i min interpellation att arbetslösheten i malmfälten redan nu är alarmerande stor. Den drabbar i mycket hög grad ungdomen. Över 500 ungdomar går nu utan jobb. Hur kommer siffran, herr Åsling, att se ut när skolorna slutar till våren och nya ungdomskullar träder ut på arbetsmarknaden, när man inte längre kan få jobb hos LKAB, som nu förbereder sig på att minska arbetsstyrkan? Och vilka är det som får gå? Jo, det är just de 91 Regeringen har lagt fram en proposition, påpekar statsrådet, om ett stöd på 200 milj.kr. för att upprätthålla sysselsättningen. Det täcker inte ens in det åtgärdsprogram som de fackliga organisationerna har föreslagit för att undvika avskedanden. Betyder detta att regeringen har något annat i bakfickan för att klara sysselsättningen, eller accepterar man att problemen skall lösas genom att folk görs arbetslösa? Det är ju det frågan gäller. Jag var angelägen att få svar från ett ansvarigt statsråd på den frågan, innan propositionen behandlas i riksdagen. Av det här svaret kan jag bara dra slutsatsen att regeringen inte förbereder några ytterligare åtgärder för att trygga sysselsättningen där uppe. Nu vill regeringen alltså att 200 milj.kr. skall utgå som sysselsättningsstöd. Det skulle enligt propositionen skapa 650 arbetstillfällen. Men detta räcker ju inte! Det är helt klart att företaget ändå måste — eller vill — göra sig av med 300-350 personer. Det är alltså bakgrunden. Det fanns naturligtvis en förhoppning om att regeringen skulle känna ett sådant ansvar för sysselsättningen att den hade något annat att erbjuda för att motarbeta den hotande arbetslöshet som inte täcks in av stödet på 200 milj.kr. Industriministerns svar visar emellertid att det var en fåfäng förhoppning. Regeringen accepterar arbetslöshet som en metod att kortsiktigt lösa LKAB:s problem. Regeringen har ingenting därutöver, utan hänvisar bara till pågående utredning. Men det är klen tröst, herr Åsling, för människor som hotas med arbetslöshet eller redan är arbetslösa! Jag skall dröja någon minut vid de 200 miljonerna som regeringen har föreslagit. Det står alltså klart att dessa medel inte räcker till för att trygga sysselsättningen. Nu sägs det i interpellationssvaret också att ”det kan ge viss övertalig personal sysselsättning under 1978”. — Viss övertalig! Men de andra då? Hur skall deras sysselsättning tryggas? Min bestämda uppfattning är att en neddragning av personalstyrkan icke får ske, utan att den bör behållas och att det finns möjligheter att göra det. De fackliga organisationerna har redovisat ett åtgärdsprogram vid sidan av LKAB-ledningens för att därmed försöka klara sysselsättningen. Jag har i min bänk förslag från samtliga tre fackföreningar på de platser som är berörda: Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Det är förslag till åtgärder som går långt utöver de 200 miljonerna och de objekt som LKAB-ledningen har föreslagit. Om de omsattes i praktiken skulle inte en enda man behöva avskedas eller permitteras. Jag vill fråga industriministern om han noga har studerat fackföreningarnas förslag. Jag hoppas det. Om svaret är jakande vill jag ytterligare fråga om regeringen verkligen sökt påverka LKAB att gå in för ett så brett åtgärdsprogram att sysselsättningen kan klaras. Att man inte har användning för ytterligare 100 milj.kr. är ju enligt de anställda helt felaktigt. Eller tycker regeringen verkligen att LKAB-ledningens linje som gör flera hundra man arbetslösa är bättre? Sedan vill jag komma in något på frågan om det längre perspektivet. Där har regeringen ännu ingen mening utan hänvisar bara till pågående Nr 114 utredning. Men nog är väl det en smula torftigt. Måndagen den Min andra fråga var: Har regeringen någon plan för att skapa nya statliga 10 april 1978 industrier i malmfälten? Då hänvisar statsrådet Åsling till att Statsföretag och LKAB nu genomför en utredning om företagets långsiktiga utvecklingsmöjligheter, dvs. LKAB:s utvecklingsmöjligheter. Men min fråga gäller inte bara LKAB och gruvnäringen, utan frågan är ju om det pågår någon planering för att skapa nya industrier där uppe, ett mera differentierat näringsliv över huvud taget, för att man skall kunna bryta sig loss från det livsfarligt ensidiga näringslivet i malmfälten — detta oavsett om det är LKAB som står som huvudman eller ej. Den situation man nu befinner sig i är ju följden av att man inte i tid har satsat guldet från gruvorna för att skapa andra industrier. Det har varit en oerhört kortsynt politik, och nu vill man vältra över konsekvenserna på de arbetande. Jag är rädd för att den utredning som Nils Åsling nu syftar på enbart gäller frågan om hur LKAB skall klara sin framtid som gruvbolag och föga eller intet den för malmfälten så avgörande frågan om hur man skall åstadkomma en strukturell förändring av näringslivet i malmfälten. Den senare frågan är på sikt den avgörande. Dagens kris måste lösas på ett för de arbetande människorna acceptabelt sätt, men i framtiden varken kan eller får sysselsättningen hängas upp på massexport av malm. Framtiden måste ligga i förädling av malmen, och det betyder också upprättandet av nya statliga industrier i malmfälten. Har industriministern ingen åsikt när det gäller den frågan?
Herr talman! Jag vill betona att de 200 miljonerna inte är det enda stöd som nu utgår för att klara konsekvenserna av neddragningen av aktiviteten vid LKAB. Det görs ju dessutom stora insatser genom arbetsmarknadspolitiken och direkt genom Statsföretag och företaget självt. De 200 miljonerna är tillkomna för objekt som inte skulle ha kunnat genomföras nu utifrån företagets egna bedömningar.

I detta sammanhang deltar f. ö. också facket i arbetet på att dra upp de mera långsiktiga linjerna. Det arbetet pågår, som jag sade, med skyndsamhet, och vi kommer vid halvårsskiftet att få ta del av detta. Det blir då underlaget för regeringens bedömningar av vilka ytterligare åtgärder som skall sättas in. Jag har studerat fackets förslag. Det har kommit rätt många uppslag och önskemål under den här tiden, och vi har med omsorg övervägt vilka åtgärder som skulle kunna genomföras. Det blir då en bedömning som får göras samtidigt som vi tar ställning till LKAB:s översyn av företagets framtid. 93 När det sedan gäller frågan om att bredda näringslivet i malmfälten, delar jag Alf Lövenborgs uppfattning att arbetet har startat för sent. Vi har för länge här i landet trott att den ensidiga näringsstrukturen i Norrbotten skulle kunna vara tillfredsställande och att företagens, framför allt då LKAB:s, dominerande ställning på marknaden skulle kunna bibehållas. Dess värre har ju konjunkturutvecklingen visat att det inte är möjligt. Då är det verkligen angeläget att man breddar underlaget för sysselsättningen. Under det senaste året har också ett mycket intensivt arbete i den riktningen bedrivits. En rad institutioner för detta har tillskapats. Redan tidigare fanns Norrlandsfonden. I samband med rekonstruktionen av NJA skapade vi NJA-Invest AB, som nu går in i projekt också i malmfälten, projekt som är ägnade att säkra överlevnaden för företag där men också ge en bas för vidare utveckling av verkstadsindustrin i malmfälten. Vi startar på regeringens initiativ den 1 juli utvecklingsfonden för Norrbottens län som får väsentliga resurser både personellt och finansiellt för att bygga ut näringslivet i Norrbotten. Vi har också i övre Norrland IUC, Stiftelsen Industriellt utvecklingscentrum för övre Norrland, vilken ger väsentliga bidrag till den industriella utvecklingen i regionen liksom f.ö. också den tekniska högskolan i Luleå gör.

Alla dessa åtgärder tillsammans bör kunna ge betydande resultat. Även om situationen i det konjunkturläge vi befinner oss i är besvärlig tror jag att vi, med den kraftsamling som sker och med den systematiska genomarbetning av det norrländska näringslivet och den norrländska arbetsmarknaden som görs, på sikt skall bemästra sysselsättningsproblemen i regionen.

Herr talman! Statsrådet Åsling hänvisar till en rad åtgärder som på sikt skall ge betydande resultat. Det får vi naturligtvis hoppas. Utöver de nämnda 200 miljonerna vidtas också andra åtgärder för att tackla arbetslöshetsproblemet, betonar statsrådet. 200 milj.kr. är vad gruvbolaget vill ta emot, och det är det märkliga i sammanhanget, eftersom man har en hög och växande arbetslöshet. Personalorganisationerna har framhållit att det finns gott och väl jobb för minst 300 milj.kr., och då skulle man kunna klara sysselsättningen. Men LKAB har sagt nej. Man kan väl inte bara krypa bakom LKAB-ledningen. Nog föreställer jag mig att statsrådet Åsling har så pass mycket inflytande hos LKAB:s ledning att det hade varit möjligt att klargöra att avskedanden inte får ske, utan att företaget skall få pengar att klara sysselsättningen med. Det råder verkligen ingen brist på objekt. Jag utgår ifrån att fackföreningsfolket är sakkunnigt i dessa frågor. Det finns en hel katalog som det skulle ta mig en halv timme att läsa upp. Det skall jag naturligtvis inte göra, men den åtgärdskatalog som Gruv 12-an har är mycket omfattande. Den handlar bl.a. om att de stora lagren av styckemalm skall krossas till mull i större omfattning än beräknat. Man har förslag på en rad andra ting som man kan göra under sommarmånaderna: utveckling av tekniken, minskning av gråbergslagret genom försäljning osv. Det finns ett mycket brett register över vad man skulle behöva göra, bl.a. en total översyn av gruvan. Avdelning 135 i Svappavaara har också ett mycket ambitiöst program för att klara problemen. I Malmberget har man också en lång åtgärdskatalog, så visst finns det jobb och möjligheter att klara sysselsättningen. Och skall regeringen klara 400 000 nya jobb måste det anses som en mycket primär angelägenhet att inga jobb försvinner. Den här åtgärdskatalogen från de fackliga organisationerna finns alltså på industridepartementet, och jag hoppas att statsrådet studerar förslaget ännu en gång. När det gäller det längre perspektivet väntar man på den nämnda utredningen. Men jag har fortfarande misstanken att den inte kommer att kläcka något förslag till nya industrier i malmfälten. Det är detta som måste göras om man på sikt skall klara problemen och ge människorna en tryggare framtid. Ett projekt som man rimligtvis måste syssla med — det vill jag betona — är frågan om ett nytt kulsinterverk i Kiruna. Skall det byggas eller inte? Blir det vidare något apatitverk i Malmberget? Den frågan kommer naturligtvis statsrådet inte att svara på, utan han kommer bara att hänvisa till pågående utredning. Det har dock i sammanhanget antytts att LKAB är berett att genomföra det projektet utomlands, och jag vill fråga om det kan vara acceptabelt sett ur regeringens synpunkt. När det gäller jobb för att på kort sikt klara sysselsättningen vill jag ändå sluta med att nämna ett konkret projekt, alltså ställa frågan om det inte vore lämpligt att regeringen nu aktualiserar upprustningen av malmbanan. Det är också ett förslag som har framförts från de fackliga organisationernas och politiska organisationers sida, och det är ett objekt som skulle kunna ge mycket sysselsättning under relativt lång tid. I det sammanhanget skulle LKAB:s resurser och personal vara lämpliga. Är det ur statsrådets synpunkt en acceptabel dellösning för att trygga sysselsättningen?
Herr talman! Jag vill försäkra Alf Lövenborg att jag inte kryper bakom LKAB-ledningen. Men har vi en ansvarig företagsledning som dessutom har vårt förtroende — annars sutte den inte där — måste vi också lita till den bedömning som ledningen har gjort. Man har alltså varit beredd att ta fram investeringsobjekt av den här speciella karaktären för 200 miljoner nu. I övrigt vill man göra en allmän översyn av företaget innan man går vidare. Det tycker jag är en sund och riktig och ansvarsmedveten inställning från LKAB ledningens sida. Vi är medvetna om att det finns en rad uppslag om angelägna och önskvärda investeringar. Men bara rikedomen av uppslag talar för att man främjande åtgärder måste gå till verket med en viss planmässighet, och man måste framför allt från företagets sida prioritera de önskvärda insatserna mot bakgrund av de utvecklingsplaner man har. Det är det arbetet som pågår. Fackets listor och önskemål är självfallet av stort värde och kommer att beaktas i det sammanhanget, men vi måste alltså eftersträva en planmässighet i de fortsatta insatserna som står i samklang med de mer långsiktiga mål som vi har för LKAB:s utveckling. Frågan om malmbanans eventuella upprustning är nära kopplad till LKAB:s framtid och kommer därför att behöva prövas i samband med att man tar ställning till de långsiktiga målen för LKAB.
Herr talman! Prövningen när det gäller malmbanans upprustning, som skulle kunna innebära en betydande lättnad i den här sysselsättningskrisen, måste ske mycket snabbt. Jag vet att det finns en stark opinion bland de anställda, bland järnvägsmän och bland andra just för den här upprustningen. Jag tycker det är ett av de uppslag som man inom regeringen borde behandla mycket seriöst och snabbt. Nu säger statsrådet att om man har en ledning för LKAB måste man hysa förtroende för den och foga sig i dess bedömningar. Men jag tycker också att man bör lita på personalens bedömningar och ta mycket stor hänsyn till just dem. När det gäller att skapa nya jobb bör det understrykas att det här inte handlar om några långa tidsfrister. Det är väldigt bråttom. Man måste också ge besked till den personal som nu hyser djup oro över hur sysselsättningen skall ordnas för dem som anses övertaliga. I malmfälten växer problemen. Det handlar inte bara om de människor som LKAB nu förbereder sig på att sparka i väg — det handlar också om den stora arbetslöshet som finns där sedan tidigare och som kommer att växa. Slår man ihop det här, finner man att det är bäddat för en massarbetslöshet i malmfälten som man inte sett maken till sedan 1920 och 1930-talens svåra år. Det betyder, statsrådet Åsling, att man mycket snabbt måste sätta in åtgärder av långt större omfattning än de nu föreslagna. Lika nödvändigt är det att det läggs fram en plan för industriell uppbyggnad i malmfälten. Ansvaret är regeringens, men Nils Åslings på många punkter undanglidande besked gör att oron växer både hos mig och hos de människor som är närmast berörda.

Herr talman! Catarina Rönnung har ställt några frågor till mig angående barnpornografi. Utgångspunkten för frågorna är ett interpellationssvar som jag lämnade i december 1976. Jag meddelade vid det tillfället bl.a. att regeringen övervägde möjligheterna att åstadkomma en lagstiftning som i första hand tar sikte på förbud mot sadistiska framställningar och barnpornografi. Frågorna lyder: Avses en lagändring komma till stånd? Om så är fallet, vilka förarbeten för en sådan lagändring har hittills vidtagits? Vid vilken ungefärlig tidpunkt kan en proposition påräknas? Som jag framhöll i interpellationssvaret är det angeläget att utvecklingen mot att utnyttja barn i pornografiska framställningar stävjas. När yttrandefrihetsutredningen tillsattes i juni förra året tog jag också upp frågan om barnpornografi särskilt i direktiven. Jag uttalade bl.a. att den utveckling som har skett på området visar att en viss vidgning av det straffbara området kan vara motiverad när det gäller både film och andra medier, t.ex. tryckta skrifter och videogram. Jag framhöll också att kommittén i denna fråga var oförhindrad att lägga fram ett författningsförslag med sikte på ett riksdagsbeslut redan under denna valperiod. En anledning härtill var att en vidgning av straffbarheten, för att få effekt när det gäller tryckta skrifter, kräver ändring i tryckfrihetsförordningen, dvs. grundlagsändring. Enligt vad jag har inhämtat har kommittén börjat studera frågan med sikte på att ta ställning i så god tid att ett förslag skulle kunna läggas fram redan i början av hösten i år. Med ett kommittéförslag vid den tidpunkten är det möjligt att lägga fram en proposition under våren 1979 så att ett första beslut kan fattas redan under denna valperiod.

Herr talman! Såsom framgår av mitt svar kan yttrandefrihetskommittén bryta ut just den fråga, som vi nu diskuterar, till särskild behandling. Det är i direktiven rekommenderat att kommittén, som har möjlighet att lägga fram delbetänkanden, skall tänka på att i en första etapp ta upp bl.a. frågan om straffbestämmelser rörande pornografi och våldsframställningar. Det är också nämnt i direktiven att kommittén i den frågan bör vara oförhindrad att lägga fram ett författningsförslag med sikte på ett första riksdagsbeslut redan under denna valperiod. I mitt svar har jag särskilt understrukit att detta är just vad kommittén sysslar med.

Herr talman! Kurt Hugosson har, mot bakgrund av en intervju som nyligen har gjorts med mig i Dagens eko, frågat mig om jag anser att fångvårdspersonalen medverkar till insmuggling av narkotika på våra kriminalvårdsanstalter. Om mitt svar på denna fråga är nej, önskar Kurt Hugosson vidare veta varför jag överväger att införa ett så gravt ingrepp i den personliga integriteten som kroppsvisitation av fångvårdspersonalen. Kurt Hugosson och jag synes vara överens om att narkotikamissbruket på kriminalvårdsanstalterna är ett av de största problemen inom svensk kriminalvård. Enligt min uppfattning måste man med kraft söka att komma till rätta med detta missbruk. Regeringen har också i propositionen 1977/ 78:105 bl.a. anmält en rad åtgärder som syftar till att motverka narkotikamissbruket inom kriminalvården. Men regeringen och kriminalvårdsstyrelsen fortsätter naturligtvis att pröva olika uppslag till ytterligare åtgärder. Ett sådant uppslag kan vara att även personalen på anstalterna stickprovsvis underkastas visitation. Jag är väl medveten om att en sådan åtgärd kan upplevas som ett obehag av personalen. Den skulle emellertid bl.a. kunna medverka till att fria de anställda på anstalterna från de påståenden som från tid till annan i massmedia framförs av olika intagna om att personalen skulle medverka till att smuggla in narkotika. I den aktuella intervjun angav jag att jag inte har funnit belägg för att personalen gör sig skyldig till några överträdelser av detta slag. Jag vill vidare understryka att om tanken på eventuella bestämmelser som medger att även personal skall kunna visiteras tas upp till prövning, måste frågan givetvis först ingående diskuteras mellan i första hand kriminalvårdsstyrelsen och berörda personalorganisationer. En väsentlig delfråga vid sådana överläggningar är vem som skulle utföra en eventuell visitation.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på de båda frågor som jag har ställt. Jag tycker det är utomordentligt bra att justitieministern här i riksdagen klart uttalar att justitieministern inte misstänker att det skulle vara vanligen förekommande att anställda vid våra fångvårdsan för att förhindra stalter medverkar till insmugglig av narkotika. Narkotikamissbruket på fångvårdsanstalterna är ett stort problem. Jag anser att alla tänkbara åtgärder för att stävja detta missbruk måste vidtas. Jag accepterar också kroppsvisitation av besökande vid fångvårdsanstalterna, även om detta är ett mycket långt gående ingrepp i den personliga integriteten. I Dagens eko den 16 mars uttalade emellertid justitieministern ganska kategoriskt att man bör utöka stickprovskontrollen t.o.m. till regelrätta visitationer också av personalen. Justitieministern sade att han inte skulle ha något emot att sådant sker. Några direktiv behöver inte lämnas, för det finns redan visitationspatruller som arbetar. Justitieministern utgick från att dessa patruller kommer att arbeta på det sätt som de finner lämpligt. Jag konstaterar med tillfredsställelse att justitieministern i det svar som jag nu fått är mer nyanserad. Han säger att detta kan vara ett uppslag bland många. Jag tycker att kontinuerlig kontroll av en viss personalgrupp strider mot de principer som vi brukar tillämpa i vårt land. Just med tanke på den personliga integriteten är visitation det absolut sista man skall vidta. Justitieministern säger att regeringen och kriminalvårdsstyrelsen fortsätter att pröva olika uppslag till ytterligare åtgärder för att komma till rätta med narkotikamissbruket. Min fråga blir: Har kriminalvårdsstyrelsen fört fram tanken på kroppsvisitation av dess egen personal, eller är det regeringens uppslag? Skall man börja diskutera de här problemen — narkotikamissbruket på våra fångvårdsanstalter är ett problem — och skall man överväga kontroll av de anställda, tycker jag att man, innan man för fram tanken, först skall ta upp diskussion med personalorganisationerna. Justitieministern antyder i slutet av svaret att om man skall införa denna typ av visitation, bör man ta upp en diskussion med personalorganisationen om hur det skall gå till. Min andra fråga blir därför: Har man från regeringens sida tagit några kontakter med personalorganisationen? Är tanken på kroppsvisitation av fångvårdspersonalen långt framskriden, så att man kan vänta sig att det införs någon sådan kontroll inom en nära framtid?
Herr talman! När jag i intervjun i Dagens eko uttalade mig i denna fråga var det ett led i olika åtgärder för att motverka narkotikamissbruket inom kriminalvården. Det var en av de frågor som kom upp. Det finns ingen formell framställning till regeringen i detta ämne. Men det är klart att detta har nämnts i de diskussioner som har förekommit om vad man kan göra för att råda bot på dessa allvarliga missförhållanden. Det finns inte något aktuellt förslag på denna punkt. Jag har uttalat mig i intervjun, liksom jag gjort nu, på det sätt som Kurt Hugosson kallar nyanserat. Detta är en så allvarlig fråga att man inte utan vidare bör förkasta några möjligheter att komma till rätta med problemet. Men jag vill gärna säga att det inte är aktuellt inom regeringen att lägga fram något förslag på denna punkt. Vi får först se om de olika åtgärder, som nu är föreslagna, kan leda till någon Nr 115

Herr talman! Jag tackar justitieministern för de ytterligare klarläggandena. Jag vet att man på personalhåll har upplevt tanken på kontinuerlig kontroll av de anställda vid kriminalvårdsanstalterna som ytterst integritetskränkande, och jag tycker därför att det är utomordentligt bra att justitieministern säger att några aktuella sådana planer inte föreligger. Självfallet — det vill jag också understryka — skall man ingripa om man i något enskilt fall misstänker att narkotikainsmuggling försiggår, men det är ju en helt annan sak än att införa ett system med kontinuerlig kontroll av personalen vid anstalterna. Då uppstår den utomordentligt svåra frågan: Skall kolleger kontrollera kolleger? Jag hoppas därför att man med andra åtgärder skall kunna komma till rätta med detta svåra problem på våra fångvårdsanstalter, så att insmugglingen av narkotika skall kunna stoppas. Detta är angeläget, inte minst från personalens egen synpunkt. Jag tror att man på personalhåll och från personalorganisationernas sida också med en rad förslag kan bidra till stävjandet av missbruket. Personalen upplever det som synnerligen besvärande — ytterst är det för de anställda en arbetsmiljöfråga — varför personalen på alla sätt vill medverka till att stävja narkotikainsmugglingen. Men jag menar — och detsamma tycks också justitieministern mena —att så långt som till att behöva införa någon kontinuerlig kontroll av de anställda har vi ännu inte kommit, och jag är ytterst tacksam för att vi inte hamnat där.
Herr talman! Jag vill understryka att jag aldrig talat om kontinuerlig kontroll. Jag tror dessutom det vore opraktiskt att vidta en sådan åtgärd. Kurt Hugosson sade att han hoppades att man med andra åtgärder skall kunna få bukt med problemet. Det vill jag helt instämma i.
Herr talman! Vi kan slopa uttrycket ”kontinuerliga kontroller”. Intervjun den 16 mars i Dagens eko handlade emellertid helt och hållet om kontroller, delvis av besökande — den aktuella utgångspunkten var en visitation av ett barn —-och huvuddelen av intervjun kom att handla om just det spörsmål som jag här har tagit upp. Jag vill dock säga att jag efter det svar och den deklaration som justitieministern nu har avgivit är tacksam för klarläggandet, och jag hoppas att man även på personalhåll med tacksamhet har noterat detta svar till Sveriges riksdag i dag.

Herr talman! Thorsten Larsson har frågat om jag är beredd att förelägga riksdagen förslag om ekonomiskt stöd till djursjukhusen och hur snart detta kan förväntas. I februari 1977 tillkallade jag på riksdagens hemställan en utredning för att se över frågan om finansieringen av djursjukhusen. Enligt vad jag erfarit beräknas utredningen avlämna ett betänkande i frågan under augusti 1978. Betänkandet kommer därefter att remissbehandlas på sedvanligt sätt. En eventuell proposition föreläggs riksdagen tidigast våren 1979.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

Det är säkerligen av värde att institutionerna vet någonting om den nödvändiga tidsåtgången, eftersom man i dagspressen då och då kan se glimtar om den speciella situation som råder för dessa sjukhus. De kämpar sedan rätt länge mot stora ekonomiska svårigheter. Man kan väl helt enkelt säga att djursjukhusens verksamhet till en början inte var av någon större betydelse, men den växte snabbt. År 1967 behandlade exempelvis djursjukhuset i Helsingborg 147 000 sällskapsdjur och 54000 hästar, men sex år senare var motsvarande siffror 344 500 sällskapsdjur och 114 000 hästar. Det är klart att en verksamhet som har utvidgats så kan sägas vara ganska betydande. Och den har också viktiga funktioner att fylla då det gäller det allmänna veterinärväsendet. Djursjukhusen bedriver numera också klinisk forskningsverksamhet, och därför fyller de naturligtvis en betydande funktion för samhället som sådant. Det är därför, som vi ser det, motiverat att staten lämnar bidrag till deras verksamhet. Och jag förstår jordbruksministerns svar så att det inte är negativt, när det bara innehåller tidsangivelser. Jag tackar än en gång för svaret. Vi får väl se framtiden an när det gäller statligt stöd till dessa djursjukhus.

Herr talman! Alf Lövenborg har frågat kommunministern hur han ser på problemet med skogsbolagens hormoslyrbesprutning kontra den växande opinionen ute i kommunerna och om han avser att vidta några åtgärder för att vidga de kommunala organens möjligheter att sätta stopp för flygbesprutningen med fenoxisyror. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. När det gäller utnyttjandet av kemiska bekämpningsmedel vill jag framhålla att vår strävan självfallet måste vara att minska användningen av dessa medel. Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringen våren 1977 förbjöd användning av medel innehållande fenoxisyran 2,4,5-T, dvs. bl.a. vissa av de medel som kallas hormoslyr. Att helt undvara bekämpningsmedel är f. n. inte möjligt utan mycket stora ekonomiska konsekvenser. För att kunna begränsa användningen krävs ett omfattande forskningsoch utvecklingsarbete, t.ex. inom områdena växtförädling och alternativa bekämpningsmetoder. Regeringen har tagit initiativ för att få i gång sådant arbete. Ett nytt stort forskningsprojekt med syfte att utveckla alternativa metoder för insektsbekämpning planeras f. n. av naturvetenskapliga forskningsrådet i samarbete med andra berörda forskningsorgan. Växtförädlingen har också nyligen lagt fram förslag om förstärkning av växtförädlingsverksamheten. Kontrollen över användningen av kemiska bekämpningsmedel har successivt skärpts under de senaste åren. En rad bestämmelser har införts i lagstiftningen med syfte att öka myndigheternas möjligheter till tillsyn och kontroll och för att så långt möjligt säkerställa att människor inte ovetande kommer i kontakt med bekämpningsmedel eller områden där sådana medel spritts. När det gäller det kommunala inflytandet har hälsovårdsnämnderna i egenskap av lokala tillsynsmyndigheter enligt lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor möjlighet att meddela sådana förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifterna skall efterlevas. För att underlätta tillsynen skall hälsovårdsnämnden underrättas om spridningen två månader i förväg. På initiativ från naturvårdsverket har skogsbruket, dvs. Skogsindustriernas samarbetsutskott, Sveriges Skogsägareföreningars riksförbund och domänverket, utfäst sig att begränsa användningen av fenoxisyror och att när det gäller områden som från fritidsoch rekreationssynpunkt bedöms vara särskilt känsliga avstå från användning av fenoxisyror. Kommunerna har följaktligen möjligheter att bevaka de lokala intressena, och de möjligheterna bör enligt min mening i många fall kunna utnyttjas bättre än hittills. Jag vill samtidigt erinra om att regeringen har för avsikt att lägga fram ett samlat skogspolitiskt program våren 1979. I det sammanhanget finns också möjligheten att ta upp frågan om ett eventuellt vidgat inflytande för kommunen när det gäller användningen av kemiska medel inom skogsbruket.